Herr talman! Alwa Wennerlund har frågat mig vad jag har för avsikt att göra åt det stora problemet med mobbning. Frågeställaren tar upp ett svårt och mycket angeläget problem. Hur kommer vi till rätta med den mobbning, som vi genom en rad undersökningar, vet förekommer i skolan? Skollagen är klar och entydig. I första kapitlet står bl.a.: ''Utbildningen skall främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.'' Vidare sägs i lagen att ''verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde -.'' I skolan skall varje elev behandlas med aktning och respekt och skall i sin tur fostras till att bemöta andra på samma sätt. Alla som är verksamma i skolan har ett ansvar för att skolmiljön skall kunna upplevas som trygg och positiv för alla elever. Vi arbetar just nu med en ny läroplan för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. I det betänkande från Läroplanskommittén, som nu är ute på en bred remiss, finns det i enlighet med direktiven förslag om hur såväl elevernas, som lärarnas och övrig skolpersonals ansvar för verksamheten i skolan, bl.a. skolmiljön, skall tydliggöras. Jag tror att det är mycket viktigt att klargöra ansvarsfrågor och också att ge mycket tydliga signaler om de krav man måste kunna ställa på både elever och personal i skolan när det gäller den sociala miljön. Mobbningstendenser och trakasserier av och mot elever får aldrig tolereras i skolan. I beredningen av förslaget till ny läroplan kommer jag att ägna särskild uppmärksamhet åt målen och riktlinjerna för att skolan skall bli en i alla avseenden positiv miljö för lärande. Skolverket har som en av sina uppgifter att utöva tillsyn över det offentliga skolväsendet. I den uppgiften ligger bl.a. att bevaka den enskildes rätt. I den mån fall av mobbning genom anmälan, i samband med utvärdering eller på annat sätt, kommer till Skolverkets kännedom är verket således skyldigt att ingripa och vidta de åtgärder som kan föranledas av det enskilda fallet. Skolverket har genom sin fältorganisation också ingripit i flera mobbningsfall och bidragit till att fallen fått en ur alla inblandades synpunkt tillfredsställande lösning. Skolverkets viktigaste insats måste dock vara att sprida kännedom om problemen, hur man upptäcker mindre uppenbara former av mobbning och om bra åtgärdsprogram mot mobbning. Jag vet att Skolverket arbetar aktivt med dessa frågor. Viktiga signaler om skolans ansvar för skolmiljön och åtgärder mot mobbning kan också ges i rektorsutbildningen och i såväl grundutbildningen som fort och vidareutbildningen av lärare. Slutligen vill jag betona att regering och riksdag genom generella föreskrifter kan ge en viktig grund för skolornas arbete. Men det mest väsentliga är faktiskt vad som sker ute på de enskilda skolorna. Där måste vi kunna lita på att ansvariga skolpolitiker, skolpersonal, föräldrar och elever tar ett stort och gemensamt ansvar för att göra skolans miljö trygg och välkomnande och därigenom skapar förutsättningar för det lärande och den kunskapsöverföring som är skolans huvuduppgift i samhället.

Herr talman! Det är rätt som skolministern säger. En svår del av detta problem är att barn i regel inte själva vill tala om att de är mobbade, för att inte råka ännu värre ut. Vid föräldraintervjuer har det framkommit att det är höga tal: 58 % av flickorna och 42 % av pojkarna mobbas. Det är naturligtvis bara ungefärliga tal. Det är svårt att få fram exakta siffror. Mobbning är faktiskt mycket svår att upptäcka, som skolministern sade, och det finns säkert ett stort mörkertal. Ett sätt att få fram siffror är genom BRIS, Barnens rätt i samhället, jourtelefon. Många telefonsamtal handlar just om mobbning. Barn söker hjälp och tröst i sin jobbiga situation. Det är inte heller så att mobbningen slutar direkt efter skoldagens slut, utan många utsätts för mobbning på vägen till och från skolan och på fritiden. Många barn vågar inte gå ut, vågar inte gå ärenden till affärer, post och bank. Det har även framkommit att många barn sover dåligt på nätterna. Som skolministern sade sätter det sina spår längre fram i livet.
Herr talman! Mobbning ger allvarliga effekter. Dess värre kan varken jag som skolminister, regeringen eller riksdagen bestämma över allt som sker i skolorna. Men jag vill i detta sammanhang passa på att uppmana alla skolor att i de lokala reglerna för samvaron mellan kamrater och vuxna i skolarbetet tydliggöra skolans inställning till mobbning. Jag tror nämligen att ett skäl till att elever inte berättar om eller ger synpunkter på sina upplevelser är att de kanske inte är säkra på hur de vuxna skall reagera. I det lokala arbetet bör ingå att hitta regler för ordning och uppförande, eller vad man lokalt kallar det för.
Herr talman! FN:s konvention om barnens rättigheter ger barnet status som individ med fullt människovärde. Det innebär att respekten för barnet som individ lyfts fram. Innehållet riktar sig i hög grad även till skolpersonalen. Nu när konventionen är antagen av FN, och Sverige har ratificerat den återstår det viktigaste, nämligen att tillämpa den. Jag vill tacka skolministern för det mycket positiva svaret.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det gläder mig att vi är överens om huvudtanken i det hela. Jag är väl medveten om att genetik ingår i ämnet biologi, vilket är viktigt därför att jag tror att vi i framtiden kommer att behöva den kompetens som ungdomarna därigenom får. De får också en möjlighet att leva med detta ämne, som för min generation och för den breda allmänheten tycks vara litet märkligt och svårgreppbart. Jag skulle vilja föreslå en utökad kunskap i ämnet för lärarkåren. Vid ett flertal kontakter med lärarkåren har framförts önskningar om att få fördjupade kunskaper om just genetiken för att kunna ge ungdomarna en bredare kunskap, vilket skulle vara till gagn för hela vårt land. Är skolministern beredd att satsa något på detta?
Herr talman! Kommunerna har dess värre ansvaret för fortbildningen av lärarna, men ett och annat signaleras också från departementet. När vi har behandlat läroplanerna för grundskolan, gymnasiet och den kommunala vuxenutbildningen kommer vi naturligtvis att ordna en viss fortbildning, men även att signalera till kommunerna vad vi anser vara angelägna områden för vidareutbildning. Jag kan i dag inte säga om genetik kommer att ingå, eftersom det kommer att bli hårda prioriteringar. Men detta handlar om kunskaper som kommer att bli alltmer viktiga för de som studerar inom våra utbildningsområden.
Herr talman! Hur skall vi göra för att få en förståelse från vår egen -- skolministerns och min -- generation? Jag upplever att det hos den breda allmänheten finns en viss rädsla och osäkerhet inför dessa frågor. Man vet inte om det är genteknikerna eller vi riksdagsledamöter som skall sätta gränserna för etiken i detta ämne och besluta om hur långt man får gå. Jag ifrågasätter den breda allmänhetens kunskaper på detta område.
Det är svårt att lära gamla hundar sitta. Det kanske man inte får säga här i riksdagen, men jag tror att det är mycket viktigt att arbeta för att ge barn och ungdomar den grundläggande undervisning som krävs, eftersom detta är svåra ämnesområden. Projektet i Svalöv är intressant, eftersom man där tar emot studiebesök av mellanstadieelever bl.a. Jag tror att det är just på den nivån som grunden läggs för en gedigen förståelse i naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Dessutom vet jag, som mamma till ett mellanstadiebarn, att ett och annat av det som barnen lär sig i skolan vidareförmedlas hemma. Det kanske är en god väg att öka också vår kunskap och vårt intresse för dessa mycket svåra frågor. Barn har ju en förmåga att ta upp just de här livsavgörande frågorna, vilka etikfrågorna tillhör.
Herr talman! Skolministern tog orden ur munnen på mig: Genom barnen kan vi gamla hundar också lära oss att sitta och vi kan ta till oss en del av de pedagogiska kunskaper som även mellanstadieeleverna får. Ser skolministern någon möjlighet att ge Svalövs kommun och den skola som finns på Svalövs AB någon form av statliga stöd till deras lovvärda initiativ? Man har där också ordnat en del seminarier, som jag själv har haft möjlighet att delta i. Skolministern nämnde att även mellanstadieelever gör studiebesök på Svalöv, vilket verkligen kan intygas. Finns det ekonomiska möjligheter att stödja och uppmuntra denna verksamhet?
Herr talman! Departementet har för närvarande inga resurser. Vi har väldigt begränsade möjligheter att ge stöd till särskilda projekt. Däremot kan vi ge god reklam.

Herr talman! Inger Lundberg har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att en kommun med omfattande och ökande ansvar för grundskoleundervisning till asylsökande barn ges full kompensation för sina kostnader när statsbidragen till kommunerna läggs om. Asylsökande barn i skolpliktig ålder har i enlighet med grundskoleförordningen rätt att tas emot i grundskolan så snart skolgång är lämplig med hänsyn till deras förhållanden. Staten har i princip svarat för hela skolkostnaden för asylsökande barn på förläggningar. Det har skett dels genom det s.k. sektorsbidraget till skolan, dels i särskild ordning via Invandrarverket. Det nuvarande systemet innebär att kommunerna får ersättning för kostnaderna i efterhand. Det nya statsbidraget till kommunerna, som införs den 1 januari 1993, påverkas inte av antalet asylsökande barn i skolan. I det sektorsbidrag till skolan som avser andra kalenderhalvåret 1992 har hänsyn tagits till de förändringar i antalet asylsökande barn som skedde under budgetåret Jag är medveten om att omläggningen av bidragssystemet kan få till följd att vissa kommuner med många asylsökande barn i grundskoleåldern i framtiden inte får samma kostnadstäckning som tidigare. Även om förändringen i de flesta fall sannolikt blir marginell och i huvudsak kommer att uppvägas av kommunernas ökade möjligheter att disponera sina resurser rationellt anser jag för min del att utvecklingen i denna fråga bör följas noggrant. Frågan övervägs f.n. inom regeringskansliet.
Herr talman! Detta är för Laxå kommun en mycket allvarlig och brådskande fråga. Laxå tillhör de kommuner i landet som har de största flyktingförläggningarna. Av barnen i skolan är 134 Kommunens kostnader och insatser för de asylsökande barnen är mycket stora, och hittills har de täckts av statsbidrag. Det är en absolut förutsättning för att kommunen skall kunna få full kostnadstäckning för barnen och för att långsiktigt kunna klara denna skolverksamhet. Staten har tidigare tagit hela kostnadsansvaret, medan en kommun som Laxå vällovligt tagit ansvaret för att anordna en bra verksamhet för barnen. Statsrådet framhåller i svaret att kostnaderna för hösten 1992 täcks, men statsrådet framhåller även att frågan inte är löst för 1993. Det är mycket allvarligt, eftersom det rör sig om drygt 10 % av skolbudgeten för Laxå kommun -- motsvarande ungefär 50 öre på skatten. Jag blir litet bekymrad när statsrådet säger sig vara medveten om att kommunen inte får samma kostnadstäckning för framtiden, och att det bör klaras genom att resurserna utnyttjas mer rationellt. Generellt sett upplever jag det som principiellt tvivelaktigt -- det kan vi återkomma till -- men för en kommun som Laxå upplever jag det praktiskt som totalt omöjligt. Jag hoppas verkligen att det ligger mycket allvar i påståendet att departementet skall ta tag i frågan.
Herr talman! Från regeringens sida är vi mycket angelägna om att kommunerna skall kunna ta emot de flyktingar som kommer till Sverige. En förutsättning därför är naturligtvis att vi är överens med kommunerna hur vi tillsammans skall kunna klara de kostnader som detta innebär . Jag konstaterar i mitt svar att det i det kommunbidrag som finns inte tas hänsyn till de kraftiga ökningar som har varit när det gäller invandring på senare tid. Det finns anledning att fundera hur man hanterar det. Det nya kommunbidraget, inte minst när det gäller skolan, är ju egentligen en enda stor schablon med vissa kriterier, och med anledning därav pågår en diskussion om dessa kriterier. En särskild utredning pågår också om invandrarproblematiken. Vi följer detta noggrant, och jag är väldigt medveten om bekymret med utbildning för dessa barn. Det är emellertid inte den enda fråga som fordrar extrabelysning när det gäller flykting och invandrarfrågor.
Herr talman! Jag hoppas att statsrådet är beredd att prioritera den här frågan, eftersom det är utomordentligt angeläget för de här små kommunerna att snabbt få svar. Det har stor betydelse för det budgetarbete som man är mitt uppe i just nu. Jag tror att det är angeläget att skilja på å enda sidan det strukturbidrag som skall sättas samman -- med hänsyn till olika faktorer, som invandring, antal barn, osv. -- och å andra sidan det faktum att staten köper viss verksamhet i kommunerna. Asylmottagning är just en angelägenhet för staten, och den måste täckas med statliga medel, även om kommunen tar ett anordnaransvar. Jag upplever den frågan som principiellt väldigt viktig.

Herr talman!

september i år den svenska begäran och hänvisade Tullverket att göra en officiell framställning med stöd av 1959 års europeiska konvention om inbördes rättshjälp i brottmål. Med anledning härav har Tullverket den 13 oktober vänt sig till riksåklagaren med begäran att han skall initiera den rättsliga procedur som behövs för en officiell framställning till Tyskland. Riksåklagaren har i sin tur hänskjutit ärendet till överåklagaren i Karlstad. För en svensk rättshjälpsframställning krävs i detta fall beslut av domstol. För en eventuell ny rättegång i Sverige krävs att Högsta domstolen beviljar resning. Eftersom frågan om en rättshjälpsframställning till de tyska myndigheterna således är föremål för rättslig prövning i Sverige, ankommer det inte på mig eller regeringen att agera i detta ärende.
Herr talman! Detta blir dagens kortaste frågedebatt -- om den ens kan kallas debatt. Jag konstaterar att frågan så att säga f.n. ligger utanför statsrådets räckhåll. Jag tackar statsrådet för svaret med den detaljerade historiken.

Herr talman! Göran Magnusson har frågat näringsministern om regeringen är beredd att medverka till nya åtgärder för att främja export till bl.a. Baltikum. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Sverige fäster stor vikt vid att utöka förbindelserna med grannländerna på andra sidan Östersjön, inte minst på det ekonomiska området. Handeln med detta område är i dag mycket begränsad, men jag har mot bakgrund av den stora aktivitet som kunnat konstateras stora förhoppningar vad gäller utvecklingen på sikt. En hel del har gjorts för att få igång handeln mellan Sverige och de baltiska länderna. Bilaterala frihandelsavtal har helt nyligen trätt i kraft. Härigenom möjliggörs ett i princip fritt utbyte av industrivaror mellan Sverige och de baltiska staterna. Överenskommelser om handeln med jordbruksprodukter trädde i kraft samtidigt som frihandelsavtalen. Investeringsskyddsavtal har också ingåtts och förhandlingar om dubbelbeskattningsavtal pågår. Omedelbart efter de baltiska staternas självständighet anslogs 5 miljoner kronor till Exportrådet att vara representerat i samtliga baltiska huvudstäder. SwedeCorp disponerar detta budgetår 55 miljoner kronor för investeringar i samriskföretag samt för annat stöd till näringslivsutvecklingen i Centraloch Östeuropa. Innevarande budgetår går merparten av resurserna till de baltiska staterna. SwedeCorp gör sina satsningar på det nya näringsliv som växer fram och bidrar på så sätt till strukturomvandlingen. Dessutom har Sverige varit pådrivande för att få till stånd det baltiska investeringsprogrammet. Detta omfattar lån och riskkapitalinvesteringar samt tekniskt bistånd via Nordiska investeringsbanken, Nordiska projektfonden och den europeiska utvecklingsbanken. Programmet, som är treårigt, uppgår totalt till drygt 800 miljoner kronor. Sverige kommer att inbetala 50 miljoner kronor per år under denna treårsperiod. Exportkreditnämnden, EKN, beviljar för närvarande inga garantier för export till de baltiska staterna. EKN kan däremot bevilja investeringsgarantier till svenska företag som investerar i dessa länder efter prövning från fall till fall. Vi är medvetna om önskemålen att på något sätt stödja det ekonomiska utbytet med bl.a. de baltiska staterna utöver vad som redan görs och vi prövar frågan om något ytterligare kan göras. Självfallet måste ett eventuellt stöd på detta område vägas mot andra angelägna insatser.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. När jag förberedde mig inför den här frågedebatten, såg jag två möjliga alternativ till svar. Det ena alternativet, också det bästa, skulle i korthet ha kunnat formuleras: Förbättringar av svensk industris exportmöjligheter till Baltikum och Östeuropa är så viktiga att vi i regeringen är mitt uppe i arbetet på att lägga fram förslag om nya åtgärder, och de förslagen kommer snart att ligga på riksdagens bord. Den formuleringen återfinns inte i svaret. Däremot säger statsrådet att regeringen är medveten om önskemålen att på något sätt stödja det ekonomiska utbytet med de baltiska staterna. Jag kan konstatera att det i olika sammanhang förs fram krav på insatser från regeringens sida. Man konstaterar gång på gång att med nuvarande regler är det inte möjligt att genomföra en rad viktiga affärer. Jag skall ge några exempel på krav. När näringsutskottet i förra veckan besökte Volvo, inskärpte koncernchefen Sören Gyll mycket kraftigt för oss att det måste skapas bättre regler för exportstöd till Baltikum och Östeuropa. Nuvarande krav på säkerheter är omöjliga att uppnå. Vid Aros-mässan i Västerås i lördags tryckte Storas koncernchef Bo Berggren hårt på att möjligheterna till stöd måste bli bättre i Sverige. Percy Barnevik i ABB har vid flera tillfällen med skärpa varnat för passiviteten när det gäller utvecklingen i Metalls program, Programmet för nationellt krafttag för industrin, att alla möjligheter skall prövas för att förbättra exportstödet. Herr talman! Enligt min mening är läget följande. Svensk industri har kapacitet och kunnande samtidigt som länderna i Baltikum har stora behov att fylla. Hittillsvarande regler räcker inte till. Då måste regeringen ta initiativ för att främja jobben och tillväxten.
Herr talman! Jag är givetvis medveten om det stora intresse som finns hos näringslivet att utvidga förbindelserna med bl.a. de baltiska länderna. Jag kan försäkra att vi nästan dagligen får uppvaktningar från olika håll -- av precis den karaktär som nu nämndes -- där det framförs önskemål om ökat statligt stöd för både den ena, andra och tredje insatsen. I en del fall måste vi, tyvärr, med hänsyn till ibland gällande regler och ibland det existerande statsfinansiella utrymmet, säga att något inte kan komma i fråga. I andra fall kan vi pröva olika förslag och då väga olika förslag till åtgärder mot varandra. Jag konstaterade i mitt svar att vi prövar olika typer av åtgärder för att främja utvecklingen av handeln med bl.a. de baltiska länderna. Jag tror att Göran Magnusson och jag kan vara eniga om att en sådan prövning bör bl.a. beakta möjligheterna att på olika sätt med hjälp av exportkrediter och kreditfinansiering stödja en sådan utveckling. Helst skulle vi vilja åstadkomma detta genom att det ekonomiska läget förbättras på ett sådant sätt i de berörda länderna att utrymme ges för garantigivning av exportkrediter i normal ordning. Nu ser förutsättningarna inte så goda ut, och då får vi pröva andra vägar.
Herr talman! Det är angeläget att pröva andra vägar. När statsrådet för ungefär ett år sedan fick liknande frågor i kammaren gav han ungefär samma svar. Men sedan dess har det inte hänt så förfärligt mycket. Visserligen har en del åtgärder redovisats, och de är naturligtvis glädjande. Men sett från industrins synpunkt och de möjligheter som finns till sysselsättning där, borde det vara möjligt -- vi är i och för sig överens om att det är angeläget -- att snabbt komma med förslag till åtgärder som verkligen tar till vara den produktionskapacitet som nu finns i svensk industri och fylla de behov som finns i de baltiska staterna. Problemet för de baltiska staterna och Östeuropa i övrigt, som även statsrådet framhåller, är att de saknar den marknad som gör det möjligt att på vanliga kommersiella grunder klara handeln. Med dessa särskilda initiativ skulle det gå att medverka till den positiva utveckling som skapar en marknad för mer normala och kommersiella verksamheter.
Herr talman! Jag menar att en av de viktigaste och mest angelägna frågorna för Sverige, och inte minst för Västeuropa som helhet, är att utvidga förbindelserna med länderna i Central och Östeuropa -- både av ekonomiska och av politiska skäl. Därför prövar vi ständigt nya möjligheter att bistå dem, och därför har vi tagit ett stort antal initiativ. Göran Magnusson gav ett erkännande på den punkten. Jag skulle vilja peka på att Sverige gått i spetsen för att ingå frihandelsavtal med de baltiska länderna. Mot den bakgrunden menar jag, och där är Göran Magnusson och jag eniga, att vi skall fortsätta prövningen. Åtgärderna på ett område får vägas mot andra angelägna mål.
Herr talman! Det är bra att statsrådet uttalar sig för att åtgärder skall vidtas. Jag skulle vilja ha litet snabbare anfall när det gäller hela frågan och litet mer klara grepp. Det kan t.ex. vara att regeringen säger att man skall komma med förslag som skall underlätta för svensk industri, lindra arbetslösheten i Sverige och tillfredsställa grundläggande behov i de baltiska staterna och Östoch Centraleuropa i övrigt.
1992 års katastrofala skördeskador i stora delar av södra Sverige har medfört att pressen på mindre och medelstora jordbruksföretag är av en sådan omfattning att regeringen inte kan komma ifrån sitt ansvar i enlighet med riksdagsbeslutet (JoU Drabbade jordbrukare har inte ekonomiska förutsättningar att köpa stödfoder. Detta leder till slakt av djur som inte är färdiga, vilket i sin tur leder till ytterligare inkomstbortfall. Höstens skyhöga räntor har därtill inneburit att många jordbruksföretag drabbas av stora förluster. I en artikel i The Economist den 7 november anges att de finska, norska och svenska regeringarna informellt bett Tyskland stå fast emot Danmarks krav i förhållande till Maastrichtavtalet.
Statsrådet framförde i slutet av sitt svar en reservation angående vilka ekonomiska möjligheter som faktiskt står till buds. Vi får alla ha stor respekt för de ekonomiska förhållandena. Men det kostar faktiskt Sverige en god del pengar att inte utnyttja produktionskapaciteten och människors vilja till arbete.
Motivet skulle vara att danska särlösningar skulle försvåra våra medlemskapsförhandlingar. Finns det någon grund för uppgifter i The Economist?
Med litet fräscht och kreativt tänkande går det att utnyttja de ekonomiska resurser som vi ändå måste betala för i dag men inte får ut särskilt mycket för.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om det finns någon grund för uppgifter i en artikel i The Economist den 7 november 1992 om att de finska, norska och svenska regeringarna informellt skulle ha bett Tyskland stå fast mot Danmarks krav i förhållande till Maastrichtavtalet. Motivet skulle vara att danska särlösningar skulle försvåra våra medlemskapsförhandlingar. Jag kan naturligtvis inte uttala mig för andra regeringar. För svenskt vidkommande är svaret nej.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Dinkelspiel för svaret på min fråga. Det var precis det svar jag naturligtvis hoppades på, och det var precis det svar jag väntade mig. Men eftersom uppgifterna har förekommit i internationell press och även förekommit i den svenska debatten, tyckte jag att det var viktigt att Europaministern fick tillfälle att inför kammaren, på detta klara och entydiga sätt, avvisa den typen av beskyllningar. Jag vet att vi är helt ense om att det är viktigt med ett nära nordiskt samarbete också när det gäller relationerna till EG och inför förhandlingsprocessen, som alla nordiska länder kommer att vara involverade i under kommande år. Det förutsätter att de nordiska länderna i de förhandlingssituationer som uppstår kan lita på varandras lojalitet och stöd. Den här typen av uppgifter är naturligtvis väldigt skadliga. Jag noterar med glädje att dementin är mycket entydig och icke tvetydig.

Herr talman! Gudrun Schyman har med anledning av uppgifter från Amnesty International frågat utrikesministern om hon avser vidta några åtgärder för att stoppa vapenexporten till Tunisien. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Uppgifter om exportens storlek för år 1992 kommer att lämnas till riksdagen i regeringens sedvanliga skrivelse våren 1993. Varje utförselärende, avseende såväl Tunisien som andra länder, avgörs med beaktande av de gällande riktlinjerna för den svenska vapenexporten, inkl. vad däri sägs om hänsynen till respekt för de mänskliga rättigheterna. Vid sin prövning av de utförselärenden som under senare år förekommit avseende Tunisien har regeringen inte funnit att hinder förelegat för tillstånd enligt riktlinjerna. Såsom Gudrun Schyman helt riktigt påpekar skärps kravet på respekt för de mänskliga rättigheterna i regeringens förslag till ny krigsmateriellagstiftning. Regeringen kommer att utgå från detta i sin prövning av enskilda utförselärenden. Hur detta kommer att utfalla i praktiken avseende Tunisien eller något annat land kan jag givetvis inte uttala mig om. Det beror helt och hållet på de förhållanden som föreligger då utförselansökan skall prövas.
Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Det finns mycket i förslaget till ny krigsmaterielexportlag som inte är bra, men det som är bra i den är att man skärper kravet på respekt för de mänskliga rättigheterna. Jag tycker att det är mycket välkommet. Att jag har ställt denna fråga om Tunisien beror på att det där är ganska illa ställt med de mänskliga rättigheterna. Jag anser att situationen i Tunisien, just med hänvisning till kravet på respekt för mänskliga rättigheter, är sådan att det inte borde vara möjligt att exportera vapen dit. Tunisien har, enligt uppgifter som jag har fått, under årets första sju månader köpt vapen och ammunition för 11 miljarder kronor från Sverige. Därmed är Tunisien hittills i år den tionde största köparen av svenska vapen. Samtidigt som det här pågår har Amnesty International rapporterat om att 245 människor dömts i mycket summariska rättegångar, anklagade för att hota rikets säkerhet. Av dem har 45 dömts till livstids fängelse och de övriga till fängelsestraff på upp till 24 år. Dessutom rapporteras om tortyr av fångar i de tunisiska fängelserna. I dessa rättegångar har bekännelser framtvingats under tortyr. Vi har tidigare tagit upp denna fråga i den allmänpolitiska debatten. Då ställde Bertil Måbrink frågan till Margaretha af Ugglas, men fick aldrig något svar. Jag vill nu ställa frågan igen. Hur går dessa uppgifter ihop med en bedömning att det inte föreligger några hinder för tillstånd enligt riktlinjerna? Jag undrar vilka rapporter man stödjer sig på. Anser man inte att de rapporter som Amnesty International har kommit med är trovärdiga?
Herr talman! Får jag först säga att de rapporter som vi stödjer oss på inte begränsar sig till dem som kommer från Amnesty International, men att vi fäster mycket stort avseende också vid dessa rapporter. Jag vill också säga att även jag anser att det finns anledning att rikta kritik mot MR-situationen i Tunisien. Det finns återkommande uppgifter om brott mot de mänskliga rättigheterna, och den rapport som också jag själv har tagit del av och som avser rättegången mot 245 tunisier för hot mot rikets säkerhet lämnar naturligtvis utrymme för en hel del kritik. Det här måste avvägas mot andra hänsyn och bedömningsgrunder. Det finns också positiva tecken i den tunisiska utvecklingen vilka måste uppmuntras. Man har inlett en demokratiseringsprocess, men den måste naturligtvis fördjupas och påskyndas. Liksom på andra håll i arabvärlden brottas man med religiös extremism. Men svårigheten att hantera den typen av kriser ursäktar naturligtvis inte på något sätt brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är mot denna bakgrund av avgörande vikt för den fortsatta bedömningen att den tunisiska regeringen lever upp till de löften om politiska reformer som den har ställt i utsikt. När allt detta är sagt måste jag säga att jag förstår att Gudrun Schyman förvånades om hon har läst att vapenexporten till Tunisien uppgick till 11 miljarder kronor. Jag tror att hon avsåg 11 miljoner kronor. Frågan är ändå av principiellt intresse, och avvägningen mellan mänskliga rättigheter och annat har lett till det resultat som jag här har pekat på.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag menade miljoner och inte miljarder. Men även om det gäller miljoner är Tunisien ett stort köparland. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man tar så lätt på dessa uppgifter och förhållanden. Det är, som statsrådet säger, en avvägningsfråga, men vad är det som väger tyngst i denna avvägning? Vilka intressen är så mycket starkare att man utifrån de här faktiska rapporterna och omständigheterna ändå kan säga att det inte föreligger några hinder för tillstånd enligt de riktlinjer som just säger att man skall skärpa synen på de mänskliga rättigheterna? Jag tycker att det finns en klar motsättning på denna punkt, och jag undrar vilka skäl som väger över åt det andra hållet.
Herr talman! Först förmodar jag att de statistikuppgifter som Gudrun Schyman redovisar bygger på SCB:s statistik, men vi har inte fått redovisningar av exporten från företagen. Dock kan jag säga, bara för att belysa svårigheterna att identifiera det hela, att de tillstånd som har beviljats under den nuvarande regeringens tid inte tillnärmelsevis uppgår till det belopp som Gudrun Schyman redovisar. Det betyder, såvitt inte något fel begåtts i sammanhanget, att utförseltillstånden ligger längre tillbaka i tiden. Därför kan också tillstånden återspegla då rådande omständigheter. Dessutom vill jag säga att man rent principiellt skiljer mellan olika typer av åtgärder, mellan olika instrument och materiel som försäljs. I det här fallet rör det sig om materiel som inte kan användas mot kampen internt för stöd av mänskliga rättigheter.
Herr talman! Vi kommer väl inte så mycket längre i denna diskussion. Vad jag skulle vilja veta är om man bl.a. vid regeringsbesök i Tunisien under sommaren från utrikesdepartementets sida har tagit upp denna kritik med företrädare för den tunisiska regeringen och gjort klart att man har utvecklingen under uppsikt och att det i framtiden blir svårigheter med tillstånd för vapenexport.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag senast här i dag har givit uttryck just för att det finns anledning att rikta kritik mot vissa förhållanden i Tunisien. Får jag också säga att alla beslut av denna karaktär i fråga om Tunisien har fattats efter noggrann prövning av alla relevanta fakta och dessutom att de beslut som har fattats har en mycket bred parlamentarisk förankring.

Herr talman! Bruno Poromaa har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Rymdbolaget får en sådan organisation som tillmötesgår de anställdas uppfattning med bl.a. egen ledning lokaliserad på Esrange i Kiruna och att de arbetsuppgifter som tillhör verksamheten också utförs på rymdbasen. Frågan har ställts med anledning av att företagsledningen aktualiserat förändringar i företagets organisation. Bruno Poromaa torde vid det här laget vara bekant med min uppfattning i denna typ av frågor. Jag har nämligen i november förra året och i mars i år svarat honom på likartade frågor. Jag anser alltså att det ankommer på företagens styrelser och ledningar att besluta om inriktning, utveckling och organisation av verksamheten. Detta gäller för såväl privat ägda som statligt ägda företag. Jag ser därför ingen anledning att ingripa i denna beslutsordning, som också gäller för det nu aktuella företaget. Avslutningsvis förstår jag inte grunden för Bruno Poromaas oro för att ''inflytandet i Rymdbolaget skall förskjutas söderöver mot Solna''. Enligt vad jag erfarit tar förändringarna sikte på att få fram en plattare organisation med fem à sex självständiga enheter direkt under verkställande ledningen. Några av dessa enheter skall ha chefer placerade i Kiruna. Motsvarande finns inte i dag. Bl.a. kommer det största och snabbast växande affärsområdet -- jordobservationstjänster -- att ledas från Kiruna.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret, om det nu kan betraktas som ett svar. Jag hade verkligen hoppats att statsrådet hade haft något annat att komma med än det som han hittills har mässat om, att det är företagsledningarna som skall fatta beslut i sådana här frågor. Alltsedan 1962 har Sverige aktivt deltagit i det internationella rymdsamarbetet och även satsat på ett stort nationellt program. Vi har i min landsdel i stor utsträckning fått skörda effekterna av detta arbete. Antalet sysselsatta i verksamheten har kontinuerligt ökat och vi betraktar det arbete som Rymdbolaget bedriver som ett flaggskepp i kommunens näringsliv. Vi är verkligen stolta över det och vill gärna peka på att det är ett exemplariskt arbete som utförs där. Den omorganisation som nu pågår inom Rymdbolaget får till följd att arbetsuppgifter kommer att överföras från Kiruna till huvudkontoret i Solna. Detta vänder vi oss starkt emot. Vi har inte råd att förlora ett enda arbetstillfälle i det hårt ansträngda läge som vi befinner oss i. Nu gör statsrådet gällande att det bara är jag som känner oro. Men de anställda känner oro. Jag kan tala om för statsrådet att även hans partivänner i min hemkommun känner en stor oro. De har bl.a. i kommunfullmäktige aktualiserat att kommunen skall agera på något vis i den här frågan. Jag tycker att statsrådet inte har någon som helst föståelse för den oro som vi känner för utvecklingen inom
Herr talman! Jag har förståelse för oro som uppstår i samband med olika typer av förändringar. Såvitt jag har informerats om de förändringar man planerar inom Rymdbolaget gäller de framför allt en plattare organisation, som bl.a. skulle leda till att verksamheten i vidare omfattning skulle komma att ledas från Kiruna. Jag vill också markera mycket tydligt, att på det senaste europeiska rymdministermötet, i Granada, prioriterade den svenska regeringen utomordentligt entydigt sina satsningar på rymdfrågorna avseende jordobservationstjänster, som särskilt berör Kiruna och därmed också
Herr talman! Det var så statsministern också sade vid ett tillfälle, att den nuvarande regeringen prioriterar rymdverksamheten och att sysselsättning därmed skapas i Kiruna kommun. Men sådana omorganisationer som den nu aktuella skapar inga nya arbetsuppgifter. Om det är sådana satsningar som den nuvarande regeringen har för avsikt att medverka till, betackar vi oss för de satsningarna. Statsrådets partivän föreslår helt enkelt i en motion i kommunfullmäktige att kommunledningen aktivt och skyndsamt skall ta kontakt med ägaren, näringsdepartementet och regeringen, om utlokalisering av Rymdbolaget från Stockholm till Kiruna. Han vädjar också om att kommunledningen aktivt och skyndsamt skall verka för att beslutet gällande omorganisationen av Vad tycker statsrådet om sina partivänners aktiviteter i denna fråga?
Herr talman! Jag recenserar av förklarliga skäl inte personer som icke är närvarande i denna kammare. Jag svarar på ställda frågor. För enskilda aktiebolag är ordningen den att styrelsen får svara för organisationen och ledningen av bolaget så länge ägaren har förtroende för styrelsen och ledningen. Det är i enlighet med gällande svensk lag, aktiebolagslagen. Saknar ägaren, i detta fall regeringen och slutligen riksdagen, förtroende för styrelsen och ledningen skall man enligt den svenska modellen byta dessa. Vi har förtroende för styrelsen. Jag kan försäkra att vår satsning inte är en fråga om någon omorganisation, utan vi gör betydande ekonomiska satsningar för ökande engagemang i jordobservationstjänster, som kommer att påverka
Herr talman! Bland de anställda inom Rymdbolaget ute på Esrange har det alltid rått ett gott förhållande mellan de anställda och mellan de anställda och den lokala ledningen. Effekterna av detta goda samarbete kan man också avläsa i det goda resultat som man har uppnått. Jag är rädd för att detta goda förhållande kommer att raseras med det som nu pågår. november förra året att nu lämnar den nuvarande regeringen åt industriledare och företagare att sköta sina företag och fatta alla de beslut, även obehagliga sådana, som krävs för att uppfylla ägarens och företagarnas mål. Fortfarande är statsrådet den främste representanten för ägaren. Jag vill fråga: Ligger det inte i statsrådets intresse att det goda förhållande som rått och fortfarande råder på Esrange även fortsättningsvis skall behållas?
Herr talman! Självfallet. Men det är knappast så att ägaren, vare sig regeringen eller riksdagen, är den som i första hand vårdar personalförhållandena vid Esrange. Det ankommer på företagsledningen och styrelsen i Rymdbolaget. Vi har förtroende för styrelsen och företagsledningen i Rymdbolaget. Jag är fullständigt övertygad om att de kommer att finna lösningar som väl tar till vara resurser och möjligheter på bl.a. Esrange i Kiruna. Jag betonar ånyo: Med det europeiska rymdministermötet i Granada, som avslutades förra veckan, har vi mycket starkt profilerat svensk rymdforskning och svensk rymdpolitik genom satsningar på jordobservation och miljöfrågor som i högsta grad berör Kiruna.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att som politiker från den nordligaste delen av vårt land saknar man faktiskt ett sådant statsråd som vi hade under 80-talet. Han deklarerade vid alla tillfällen att man inom alla politikområden måste ta sitt regionalpolitiska ansvar. Jag vill fråga: Med den roll, som något slags ickeminister, som statsrådet har i den här regeringen, tar statsrådet något som helst regionalpolitiskt ansvar?
Herr talman! Visst tar vi vår del av det regionalpolitiska ansvaret. I likhet med Bruno Poromaas partikamrater, som företrädare på posten, har jag överlämnat åt styrelse och ledning att fatta erforderliga beslut enligt gällande instruktioner från ägaren.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om Konkurrensverkets utredning om kostnader för kontroll av importerat kött tillkommmit på mitt initiativ. Det är Konkurrensverkets uppgift att med stöd av konkurrenslagen självständigt, efter anmälan eller på eget initiativ, ta upp och pröva enskilda ärenden. Regeringen eller en enskild minister får således inte påverka vilka ärenden Konkurrensverket skall ta upp. Svaret på frågan är följaktligen nej.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Det var bra att det inte var på näringsministerns initiativ som denna utredning kom till. Skall man tolka Konkurrensverkets senaste tilltag kan man tro att det är acceptabelt att ett antal människor får salmonella, om vi bara kan få möjlighet att äta importerat kött, som kan säljas till lägre priser. Det är klart att en provtagning kommer att kosta pengar. Men en svensk kvalitetsvara produceras inte heller utan kostnader. Jag frågade Karl Erik Olsson, jordbruksministern, om detta häromdagen. Han sade att Livsmedelsverket kommer att skärpa sina bestämmelser, eftersom vi har fått en ökad frekvens av importerat kött med salmonella. Det är en folkhälsorisk. Vi har en mycket fin situation i Sverige när det gäller detta. Vi har hårda krav. Därför är det angeläget att upprätthålla den beredskap som vi har. Livsmedelsverket har också kommit med skärpta krav. Då går Konkurrensverket in och gör en undersökning för att se om detta möjligtvis kan försvåra konkurrensen gentemot det svenska köttet. Jag skulle vilja fråga näringsministern: Är det viktigare att ha konkurrens på det här området, att kunna sälja billigt kött, än att ha en god folkhälsa?
Herr talman! Konkurrensverket gör självständigt sina bedömningar. Vi skall ha en konkurrensneutral situation som gynnar konsumenten. Även livsmedelsverket skall göra sina bedömningar. Sedan får en sammanvägning ske enligt gällande lagstiftning, som icke enskilt statsråd skall blanda sig i.
Herr talman! Näringsministern säger att Konkurrensverket skall fatta sina beslut utifrån vad som kan gynna konsumenten. Det kan knappast gynna konsumenten att inte kunna vara säker på att de varor som köps är bra och att de är fria från salmonella. Vi har fått den kvalitet som det svenska köttet har därför att vi inte använder mediciner i uppfödningen. Vi har god hygien. Vi har en god skötsel av djuren. Om man i exportländer avstår från denna goda hygien, använder mediciner och på det sättet skapar förutsättningar för en vara som är infekterad, får man en sämre vara. Då måste det vara rimligt att ha en kontroll som ser till att denna vara inte saluförs till de svenska konsumenterna. Naturligtvis begriper jag det näringsministern säger, att Konkurrensverket fattar sina beslut självständigt. Det är så det skall vara. Det jag vill veta är om näringsministern tycker att det är rimligt att man sätter konkurrensfrågorna i förgrunden och folkhälsofrågorna i andra hand.
Herr talman! Konkurrensfrågorna skall självfallet Konkurrensverket sätta i förgrunden i och med att man är satt att vaka över de frågorna. Folkhälsofrågorna behandlas i sitt eget verk.
Herr talman! Då tycker jag att det också är rimligt att Konkurrensverket i sin bedömning tar med de kostnader som en god kvalitet på svenskproducerad vara innebär. Vill man konkurrera med den svenska varan, får man naturligtvis finna sig i att de krav som vi har i de här sammanhangen också tillgodoses. För att vi skall kunna veta detta, måste vi ha en kontrollverksamhet. Speciellt viktigt är detta eftersom vi nu har upplevt att ganska stora kvantiteter salmonellasmittat kött har kommit in i Det är mot den bakgrunden jag vill veta näringsministerns uppfattning i den här frågan. Måste inte hälsoeffekterna ändå vara viktigare?
Herr talman! Som jag redan tidigare har sagt har varje verk, enligt vår gällande konstitution, att göra bedömningar utifrån de lagar och förordningar som gäller. Jag skall icke som enskilt statsråd blanda mig i deras utövning av verksamheten.

Herr talman! Sten Östlund har frågat mig om jag är beredd att pröva förslagen från de anställda om fortsatt verksamhet vid Cityvarvet. Jag har vid flera tillfällen här i riksdagen besvarat frågor om huruvida jag är beredd att vidta några åtgärder som berör de statliga företagens verksamhet. Jag har då sagt att det ankommer på företagens styrelser och ledningar att besluta om den framtida inriktningen och utvecklingen av verksamheten. Detta gäller såväl privat ägda som statligt ägda företag. Jag ser därför ingen anledning att ingripa i denna beslutsordning, som också gäller för det nu aktuella företaget.

Herr talman! Jag vet att diskussionerna nere i Göteborg har varit både långa och mycket omfattande. Såvitt jag har erfarit har man icke funnit förutsättningar och möjligheter att hitta någon alternativ lösning. Det är ingen tvekan om att det hade varit mycket bra om en lösning hade stått att finna som hade kunnat ge varaktiga arbetstillfällen. Men såvitt jag har förstått har man icke kunnat finna sådana lösningar. Jag är helt övertygad om att Celsius ledning är mycket öppen för konstruktiva förslag som kan ge fortsatt kommersiell verksamhet i hela eller delar av

Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på arbetsmarknadspolitiken. Jag bara noterar att Celsius ledning vid prövande av ett antal olika förslag icke har kunnat finna några kommersiella lösningar när det gäller att åstadkomma varaktiga arbetstillfällen på Cityvarvet. Man hade annars helt klart varit intresserad av att försöka finna sådana lösningar. Några möjligheter att gå in och vidta kortsiktiga industristödsåtgärder genom statliga subventioner till enskilda företag för att bevara sysselsättning är icke för handen enligt gällande internationella avtal. Vi har inte heller funnit att den typen av politik varit framgångsrik. Vi har sett resultaten alltför tydligt under 70 och 80-talen. I stället får vi försöka skapa och förnya svenskt näringsliv så snart det är möjligt att åstadkomma en återkomst och en förstärkning av svensk industriell bas. Men erfarenheter visar att det är bättre att stödja nytillkommande kapacitet än att stödja sådan som är på väg ut. Jag beklagar att det ännu inte gått att finna en bra lösning på Cityvarvet.

Herr talman! I olika sammanhang kan man medge generella stödåtgärder för vissa branscher. Det har förekommit, och förekommer fortfarande -- det är helt riktigt -- ute i Europa. Däremot skall man inte gå in i enskilda företag. När det gäller Celsius industrier och Cityvarvet vill jag säga att det måste vara företagsledningen som gör en värdering av var dess investeringskapital gör största nyttan samt tryggar framtiden och sysselsättningen inom Celsiuskoncernen. Dess bedömning är alldeles uppenbar: Man tror icke att fortsatt förlusttäckning inom Cityvarvet är en bra lösning, utan pengarna kan användas framgångsrikt inom andra delar av verksamheten som skapar mera framtidsinriktade och beständiga arbeten. Jag beklagar att det inte har gått att finna en bra lösning på Cityvarvet, så att det hade gått att rädda någon del av verksamheten. Men det måste vara någonting som ger lönsamhet och som gör att arbetstillfällen kan bevaras under en längre tid.

Herr talman! Jag talar ständigt med företagsledningarna för resp. statligt företag. Men spelreglerna för dem måste vara mycket klara. De skall ju driva företagen så, att verksamheten på bästa möjliga sätt tas till vara och det kapital som finns i bolagen verkligen används till att utveckla företagen och skapa beständiga arbetstillfällen. Jag beklagar, som sagt, att det inte har gått att finna en lösning på Cityvarvet, vilket även, såvitt jag förstår, de fackliga organisationerna i Celsius konstaterat.

Herr talman! Ingegerd Sahlström har frågat mig om jag mot bakgrund av ett visst beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen anser att allmänhetens oro skall ges betydelse vid bedömningen av tillståndsfrågan. Halmstad bedriva verksamhet vid en anläggning för behandling av miljöfarligt avfall. Tillståndet innebär rätt för företaget att ta emot och behandla oljeavfall, lösningsmedelsavfall m.m. för framställning av bränsle. Koncessionsnämndens beslut har överklagats till regeringen av Halmstads kommun och enskilda personer. Ärendet är för närvarande på remiss. Som Ingegerd Sahlström säkert vet får jag inte föregripa prövningen genom att nu uttala mig om hur jag ser på ärendet.
Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Det är helt riktigt att den är föranledd av det beslut som koncessionsnämnden har fattat. Men man kanske kan se på frågan litet mer principiellt och inte enbart hänga upp den på Scanfuel i Halmstad. Vad jag tycker är viktigt är hur man väger in människors oro i sådana fall. Detta fall har oroat många människor, speciellt de människor som bor nära en sådan anläggning. I detta specifika fall gäller det bl.a. ett rekreationsområde med kolonistugor och sommarstugor. Människorna är naturligtvis ängsliga för hälso och miljöeffekterna. Men de är också ängsliga för att deras hus skall falla i värde. Det är tunga instanser som har sagt ifrån att de anser att beslutet är felaktigt. Speciellt dåligt tycker jag att det är att man i ett redan känsligt område ger tillstånd till ytterligare behandling av miljöfarligt avfall. Om jag har förstått miljöskyddslagen rätt skall störningar dels förebyggas, dels inte tillåtas om de är onödiga, även om de inte medför några mer påtagliga olägenheter.

Herr talman! När vi prövar sådana ärenden lyssnar vi naturligtvis på alla remissinstanser. Det är därför som remissbehandling tillämpas. Det är klart att det som är lättast att ta på rent objektivt är oomtvistliga fakta som finns i ärendet och som kommer fram i själva remissbehandlingen. Man kan resonera om Sakab i stället. I sådana ärenden är det viktigt att man ser på ärendet i förhållande till omgivningen, dvs. hur man måste gardera sig mot vad som kan hända i all mänsklig verksamhet, i synnerhet när det gäller miljöfarligt avfall. Då väger man naturligtvis in vad som kan drabba omgivningen. I detta ligger också ett hänsynstagande, åtminstone indirekt, till de människor som bor i närheten och som känner oro. Det är på det sättet som jag rent formellt ser på behandlingen av ett sådant ärende. Sedan är det dessutom viktigt att konstatera att ju farligare materier man har att hantera, desto viktigare är det naturligtvis både att vara noggrann vid prövningen och att, som lagen säger, förebygga skada. Detta är ett grannlaga jobb, och jag tror att det är viktigt att avslutningsvis konstatera att det vore bäst om man kunde undvika att denna sorts problem uppkommer. Kretsloppshantering av olika farliga substanser kan naturligtivs gå åt rätt håll, och då får man undvara de ämnen som man inte kan hantera på något bra sätt.
Herr talman! Jag inser att verksamheten som sådan behövs. Den är en nödvändighet. Frågan är bara var den skall placeras. En viss sådan verksamhet finns redan i detta miljökänsliga område. När det gäller fakta tycker jag att man redan i den föregående remissrundan har pekat på att det finns luftföroreningar och luftpåverkan på bostadsområdena i närheten. Kommunen har talat om att man inte kan belasta reningsverket ytterligare, osv. Jag anser alltså att faktauppgifter som talar emot detta beslut finns. Dessutom finns denna mänskliga oro. Människor i närheten av anläggningen funderar ju på om de skall flytta eller om de skall stanna kvar och vara ängsliga för det som de odlar på sina kolonitäppor och liknande. När det gäller omgivningsstörningar har jag förstått att man enligt miljöskyddslagen kan ta hänsyn till insekter, råttor och annat. Är det trots allt inte viktigare att ta hänsyn till miljö och luftföroreningar?
Herr talman! Som jag sade inledingsvis har Ingegerd Sahlström något lättare än jag att resonera i det enskilda fallet. Jag skall inte lockas in i den diskussionen. Som jag också sade i mitt andra inlägg är det klart att det är beroende på hur farligt det miljöfarliga avfallet är som avgör hur högt man måste lägga ribban när man verkställer prövningen. Det är därför som vi har miljöskyddslagens bestämmelser, och det är därför som vi har en särskilt noggrann prövning av denna sorts material och dess hantering, vilket tyvärr är en följd av det moderna samhällets verksamhet i övrigt. Jag vill återigen anknyta till att det är än viktigare att vi tänker på detta när vi diskuterar hur vi skall organisera samhället framöver och att vi försöker få kretsloppet att fungera, så att vi slipper mesta möjliga destruktion.
Herr talman! Jag förstår att miljöministern inte kan uttala sig i den enskilda frågan, det enskilda fallet. Men jag har ändå fått ett svar från miljöministern. Nu hoppas jag att regeringen, när frågan kommer upp på dess bord, skall väga in all klokskap och ta hänsyn till alla konsekvenser som finns, dels när det gäller miljö och hälsoeffekterna, som jag hoppas att man får fram tidigare än i den förra remissomgången, dels när det gäller de människor som bor i omgivningen. Jag hoppas på ett avslag när ärendet så småningom skall prövas av regeringen. Och jag är inte ensam om att hoppas på det.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att snabbt få till stånd internationella överenskommelser som stoppar stora och farliga freonutsläpp vid skrotning av kylfartyg i utvecklingsländer. Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen vid skrotning av kylfartyg är allvarliga, speciellt från fiskefartyg med stora isanläggningar. Skrotningsutsläppen är emellertid betydligt mindre än de utsläpp som orsakas av det kontinuerliga läckage som sker under fartygens livstid. För att nedbringa utsläppen av ozonnedbrytande ämnen från kylfartyg krävs därför både åtgärder riktade mot fartyg i drift och åtgärder i samband med skrotning. IMO, pågår för närvarande ett arbete som syftar till att minska utsläppen till luften från sjöfarten, inkluderande utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. IMO förväntas nästa år anta nya regler mot den här typen av förorening. En betydande andel av utsläppen i samband med kylfartygsskrotning kommer från u-länderna. Finansiellt och tekniskt stöd från i-länderna är en av förutsättningarna för att u-länderna skall kunna delta i arbetet för att minska de ozonnedbrytande utsläppen. Därför är det angeläget att den fond för resursöverföringar till u-länderna som har etablerats inom ramen för Montrealprotokollet tillförs tillräckliga medel och att dessa används på ett effektivt sätt. Frågan om fondens ställning kommer att behandlas vid det kommande mötet inom Under detta möte avser Sverige att verka för att också ytterligare åtgärder vidtas på en rad områden för att minska förstörelsen av det stratosfäriska ozonskiktet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Låt mig först och främst säga att jag tycker att det är viktigt att det rör på sig på det här området. Medan vi i vårt land i större utsträckning försöker att undvika farliga utsläpp från kylskåp och andra kylanläggningar, pågår en stor övervältring från mindre nogräknade redare vid skrotning av fartygen. De kör över dessa begagnade skrotningsfärdiga kylfartyg till länder som Indien, Pakistan och Kina. Där kan de komma undan enkelt och billigt och slipper ta hand om dessa farliga utsläpp. Man släpper alltså ut hundratals ton i luften vid skrotning av kylfartyg. Detta bidrar till att försämra vår atmosfär och det skydd vi har för att vi skall klara oss på vår jord. Det är bra att statsrådet i sitt svar säger att Sverige skall verka för förbättringar på en rad områden. Det är viktigt att så sker på ett aktivt sätt. Vi får inte bara nöja oss med formuleringen att vi skall verka för detta. Det är en mycket vanlig formulering. Vi måste mycket aktivt delta i processen och se till att vi får en uppföljning även i u-länderna. Det finns en tendens hos vissa redare att försöka komma undan billigt. De söker sig till dessa länder där man inte har möjlighet att ha den miljöbevakning vid skrotning av dessa fartyg som vi har i Europa. Jag ser fram emot att vi aktivt ser till att man efterlever de regler som finns och de som förväntas antas inom IMO, så att vi får ordning på detta även i uländerna. Då kan man leva upp till den miljöbevakning som vi är beroende av.
Herr talman! Det är riktigt att det finns frestelser på det här området dels för de rika länderna att stjälpa av sitt skrot i fattiga länder, dels för de fattiga länderna att skaffa sig inkomster genom att ta emot avfall av olika slag. Vi försöker att hantera detta genom internationella överenskommelser och konventioner. De mest kända på detta område är Wienkonventionen, I början på nästa vecka är det samling i Köpenhamn kring Montrealprotokollet för att utveckla det. Det var därför jag nämnde den fond som finns. Den skall vi i det här sammanhanget försöka att fördubbla. Det finns alltså 250 miljoner amerikanska dollar i fonden, och vi försöker att få en majoritet för att den skall dubblas till 500 Därifrån kan man alltså ta resurser för att u-länder skall kunna hantera detta. Det handlar om länder som Pakistan, Kina och Turkiet som ligger på gränsen mellan i-land och u-land. Sedan finns det industrialiserade länder som också ägnar sig åt detta, t.ex. Taiwan och Korea. Det är det arbete som vi konkret försöker att driva på, utöver de åtgärder som vi riktar mot CFC, haloner, HCFC och för att bl.a. klara hanteringen av kylanläggningar.
Herr talman! Det är positivt med de aktiviteter som nu sker. Låt mig till slut uttrycka förhoppningen att vi också ser till att vi får en efterlevnad av de överenskommelser som görs nu. Det är ju lätt för u-länderna att falla för frestelsen att skrota dessa kylfartyg för att tjäna en extra hacka när det inte finns någon miljöbevakning. Dessutom går vi nu in i en period när det blir aktuellt att skrota en stor del av världens kylfartyg. De faller helt enkelt för åldersstrecket. De är inte speciellt rationella och effektiva efter nutidens mått. Därför är det angeläget att bevakningen skärps under de närmaste åren.

Herr talman! Karin Pilsäter har frågat mig på vilket sätt jag avser verka för att användningen av överlåtbara utsläppsrätter ökar i Sverige. Patrik Norinder har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att aktivt medverka till för att överlåtelsebara utsläppskvoter prövas i Sverige de närmaste åren. Jag har valt att besvara frågorna i ett sammanhang. redovisade regeringen vissa riktlinjer för användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken och framhöll också att en introduktion av överlåtbara utsläppskvoter bör övervägas inom några väl valda områden. Kväveläckaget till kustnära områden utpekades som ett område för en närmare utredning av överlåtbara utsläppskvoter. Regeringen uppdrog i augusti 1992 åt Statens naturvårdsverk att utreda möjligheten att tillämpa ett system med utsläppsramar och kvoter för att minska närsaltutsläppen av i första hand kväve till kustområdena. En väsentlig del av uppdraget är att utreda om ett system med överlåtbara utsläppskvoter kan tillämpas inom ramen för gällande regelsystem eller om kompletterande åtgärder behövs. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 1993 och innehålla ett principiellt ställningstagande till möjligheten att tillämpa utsläppsramar för närsalter. Vidare skall verket bedöma behovet av fortsatt lagstiftnings och utredningsarbete på området liksom om det finns skäl att genomföra någon form av försöksverksamhet för att pröva nya styrmedel. Regeringen kommer under år 1993 att kunna göra ett mer preciserat ställningstagande till det fortsatta arbetet med överlåtbara utsläppskvoter baserat på Miljöskyddskommitténs slutbetänkande, som kommer att överlämnas den 1 april 1993.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret och redovisningen av de utlämnade uppdragen. Den tolkning som jag kan göra efter att ha tagit del av detta, är att det egentligen fortfarande saknas ett principiellt positivt ställningstagande. Frågan omnämns i kompletteringspropositionen i en bilaga, men utan att man direkt säger att det verkligen skall införas. Marknadsekonomin saknar ju egna mekanismer för att lösa dessa problem. Det vore bra om man då kunde jobba med marknaden, i stället för mot den. Det är trots allt viktigare att det renas mycket än att var och en renar efter sig. Egentligen, herr talman, kvarstår på något sätt själva frågan, nämligen på vilket sätt och hur miljöministern kommer att verka för att detta verkligen blir infört.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret på frågan. Jag tycker att tekniken med en bubbla som ett tak för ett utsläpp i en region är en mycket intressant väg att gå i miljöarbetet. Genom den här tekniken minskar man utsläppen där de bildas och riktar kapitalflödet till duktiga företag. I USA har de redan i höst startat med överlåtelsebara utsläppsrättigheter. Jag läste i en tidningsartikel att miljöministern ämnar ta upp bubbelmetoden över Stockholmsoch Mälarregionen. I frågesvaret hänvisar miljöministern till att en utredning skall tillsättas. Kommer miljöministern att aktivt medverka till att överlåtelsebara utsläppskvoter prövas om den kommer fram till att det är en framkomlig metod för att få ett nytt styrmedel för en renare miljö?
Herr talman! Jag förstod av den ena av frågorna att den föranleddes av en artikel i Veckans Affärer, och det var väl inte något större fel på den artikeln. De som skrev den har emellertid aldrig varit i kontakt med mig eller någon av mina medarbetare. Att så är fallet har jag kontrollerat; så långt får man ju ändå kontrollera. Sådant här händer ändå. Jag kan dessutom instämma i ingressen till artikeln. Där står: Allt fler anser att ekonomiska styrmedel är bästa sättet att väga in miljökostnaderna i priset. Sedan följer: Utsläppsrätten skall nu prövas i Sverige. Det är denna andra mening som jag inte kan stå för lika definitivt som Veckans Affärers rapportör. Varför kan jag då inte det? Jo, det ena är en förutsättning för det andra. Om man ställer upp helt och fullt på principen att förorenaren skall betala, finns det naturligtvis goda möjligheter att använda bubbelmetoden. Men det är inte alltid så enkelt att få igenom detta, och jag är därför litet garderad på den här punkten. Det är nämligen ofta fråga om förhandlingar som skall äga rum först -- med Finansdepartement och andra berörda intressenter. Detta är bakgrunden till att jag inte skriver mig fast i ett principiellt ställningstagande. Jag kan ändå gå så långt att jag säger att jag principiellt är för bubbelmetoden om den kombineras med principen att förorenaren skall betala och inte används som en nationell metod för att sänka ambitionsnivån i miljöpolitiken i förhållande till andra länder. Det är också ett omtyckt sätt att hantera sådana här frågor. Därav mina garderingar.
Herr talman! I den artikel som vi har tagit del av får man intrycket att ett genomförande av ett bubbelsystem skulle ligga mycket närmare i tiden och att det finns mer konkreta planer. Men vi förstår då att det som sägs om detta inte bygger på information från departementet utan det är hämtat någon annanstans. Det behövs ju för detta en hel del förändringar i lagstiftingen. Om utredningarna kommer med positiva resultat, hur snabbt kan då en sådan förändring av lagstiftningen genomföras? Är 1994 realistiskt med nuvarande arbetstakt?
Herr talman! Jag måste säga att miljöministern i sitt svar gav en hel del förbehåll till metoden. Men jag tolkar ändå svaret positivt. Det är bra att miljöministern klargör att han i alla fall inte är negativ till metoden utan att han ser dess värde. Det viktigaste är att vi får testa den och att man är öppen för nya metoder. Det här är ju en metod som passar mycket bra också för internationell samverkan. Man kan tänka sig samverkan i Östersjöregionen och sedan också i större regioner, men det blir i så fall en vidareutveckling. Man bör nog först testa metoden i mindre sammanhang, exempelvis i de regioner som har tagits upp i artikeln, såsom Stockholmsoch Mälarregionen. Sedan kan man utveckla metoden vidare. Jag är tacksam över att miljöministern i sitt svar i alla fall har varit så pass positiv till metoden.
Herr talman! Självfallet arbetar vi för att utredningarna skall ge resultat så snabbt som möjligt. Jag erkänner att det är litet svårt att bedöma när utredningarna kan vara färdiga, men 1994 borde kunna vara ett möjligt startår. Jag har uppriktigt sagt alls ingen anledning att korrigera Veckans Affärers rapportering. Det finns i artikeln många korrekta upplysningar. Det är möjligt att informationen kommer från Miljödepartementet, men inte från mig personligen eller från någon av mina närmaste medarbetare. Jag vill gärna klargöra detta. Det är också viktigt att man inte drar snabba slutsatser utan att ange en och annan av de viktiga förutsättningarna. Det är ofta en klok metod. Om man inte gör på det sättet händer det lätt att man redovisar slutsatser och sedan får backa.
Herr talman! Självfallet kan det när man sitter och jobbar med en metod och propagerar för den vara svårt att på förhand veta exakt hur olika saker skall utformas i praktiken. Det är därför helt rimligt att utredningarna får jobba färdigt. Vi kommer emellertid att se till att jaga på, så att idéerna också verkställs i praktiken.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser att ta initiativ till en offentlig hearing kring kärnkraftens säkerhetsproblem. Som ansvarig för kärnsäkerhetsfrågor inom regeringen har jag med anledning av de säkerhetsproblem som uppdagats efter en incident i Barsebäck i somras givit Miljövårdsberedningen i uppdrag att anordna en utfrågning om säkerheten och sårbarheten i det svenska energisystemet. Miljövårdsberedningen är regeringens råd i miljöfrågor och har bl.a. till uppgift att identifiera och belysa nya miljöfrågor samt att tillföra nya arbetsformer till miljöarbetet. Utfrågningen kommer att äga rum fredagen den 4 december 1992. Avsikten är att, företrädesvis genom särskilt utsedda utfrågare, ställa frågor till ansvariga för kraftföretag och myndigheter med syftet att genomlysa kärnkraftens säkerhetsfrågor och dess roll i det svenska energisystemet.
Herr talman! Det är nu en tid sedan jag ställde min fråga, och den har i verkligheten besvarats långt innan den här frågedebatten äger rum. Jag är naturligtvis mycket glad över det besked som kom för flera veckor sedan om att det skall ordnas en offentlig hearing. Den oro som jag trots allt fortfarande i dag känner har mer att göra med vad som kan komma att hända efter denna offentliga hearing eller vad som eventuellt inte kommer att hända efter denna offentliga hearing. Det har ju också sedan frågan ställdes hållits en debatt i riksdagen med anledning av det inträffade. Det har också i en frågedebatt, där näringsministern besvarade en fråga från en partikollega till miljöministern, framkommit att det i regeringen råder delade meningar om kärnkraften, om den skall avvecklas eller om den även i framtiden skall utgöra en del i vår energiförsörjning. Min oro gäller till en del att denna offentliga hearing inte, som jag hade föreställt mig, är resultatet av ett gemensamt fattat regeringsbeslut, där hela regeringen har tagit sig en funderare kring det allvarliga i de inträffade tillbuden och beslutat sig för att ordna den här hearingen, att användas som underlag för det fortsatta agerandet. I stället är detta ett initiativ -- och ett mycket bra sådant -- som sker via Miljövårdsberedningen. Jag undrar därför: Till vad kommer resultatet från den offentliga hearingen att användas? Finns det i hela regeringen en beredskap för att, om det framkommer allvarliga problem med säkerheten, gå vidare och komma tillbaka till riksdagen med konkreta förslag, grundade på denna offentliga hearing, eller är den en avledande manöver?
Herr talman! Jag beklagar att mitt svar har avlämnats så sent, men precis som Annika Åhnberg säger fattades beslutet om en offentlig hearing relativt snabbt. Det som för mig har varit vägledande är att det finns många frågor som är oklara, inte bara frågor av teknisk karaktär och frågor på säkerhetsområdet utan också frågor som rör sårbarheten i samhället, som en följd av vårt beroende av kärnkraften. Dessa två frågor är därför tyngdpunkten i hearingen. Jag tycker att det är ganska naturligt. Sedan finns det inte plats för så mycket mer om det skall bli fråga om en fördjupning. En annan fråga är vilka som skall inbjudas. Vi har alltså inbjudit hela riksdagen och många andra därtill. Vi får väl se hur många som kommer. De viktigaste personerna i sammanhanget är naturligtvis de ansvariga i samband med den aktuella händelseutvecklingen, med olyckan i När jag bestämde mig för att använda Miljövårdsberedningen, där jag är ordförande, på det här sättet, förankrade jag naturligtvis detta i hela regeringen på en lunchberedning. I så måtto är det självklart att vi gemensamt står för det här initiativet. I sådana här sammanhang kan man dock aldrig bortse ifrån -- det vore oärligt och detsamma som att hyckla -- att man har olika värderingar. Men det tror jag inte avgör slutresultatet i det här fallet. Jag har i alla fall utgått från det. Här finns det en genuin känsla för att vi bör söka sanningen och dra slutsatser av sådana här allvarliga händelser.
Herr talman! Jag delar verkligen miljöministerns uppfattning om att det här är allvarliga händelser. I den diskussion som har förts sedan det här hände och sedan fem reaktorer stängdes av har det från flera håll framförts att det här måhända bara är början på de problem vi kan komma att få på grund av att det handlar om gamla reaktorer. Det utgör en mycket viktig del av säkerhetsdiskussionen, som jag hoppas kommer att beröras på hearingen. En annan fråga som har diskuterats gäller om det är lämpligt att man återstartar reaktorer innan den offentliga hearingen har hållits. I den tidigare diskussionen har jag fått klart för mig att det inte är möjligt för regeringen -- med den fördelning mellan regering och myndigheter som vi har i dag -- att göra ett sådant ingripande. Av aktuella mediauppgifter framgår att det kommer att dröja ytterligare en tid innan man kan tänka sig att starta reaktorerna. Det finns därför ytterligare andrum. Det gör att det kanske trots allt finns en möjlighet att vidta åtgärder efter hearingen.
Herr talman! Regeringen har som sagt att hålla sig till den delegation som är gjord till myndigheterna. Alla andra sätt skulle innebära ett brott mot lag, i det här fallet i första hand mot kärntekniklagen. Det innebär inte att regeringen aldrig kan göra något, men det finns en klar uppdelning inom ramen för lagstiftningen. Ibland blir jag kritiserad för att jag inte säger rent ut vad man skall göra. Jag har dock inte ägnat mig åt försök till ministerstyre på det här området. Jag vet sedan gammalt att det är speciellt känsligt just på kärnkraftsområdet. Jag tror att det är viktigt att vi får den här fördjupade debatten mot bakgrund av hur myndigheterna har upplevt situationen och hur företagen har hanterat sitt ansvar. Det är också viktigt att vi därefter är beredda att dra slutsatser beträffande samhällsutvecklingen framöver i dess vidaste mening.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag bara säga att jag tror också att det är oerhört viktigt att man går vidare med att förverkliga de upprepade riksdagsbesluten om en avveckling. I det sammanhanget är det att beklaga att uppfattningen om hur brådskande det här är inte delas av hela regeringen. Det är min förhoppning att detta arbete kommer till start ganska omgående.

Herr talman! Lena Klevenås har frågat mig om jag avser att föreslå en lagstiftning för att tvinga kraftindustrin att följa riksdagens beslut att kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010. Det innebär att de utgångspunkter för omställningen av energisystemet som överenskommits mellan Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna utgör basen för regeringens energipolitik. I överenskommelsen sägs bl.a. att landets elförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som i största möjliga utsräckning grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt en effektiv energihushållning. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om miljön vid användning och utveckling av all energiteknik. Vidare sägs att omställningen av energisystemet måste, vid sidan av säkerhetskraven, ske med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. När kärnkraftsavvecklingen kan inledas och i vilken takt den kan ske avgörs av resultaten av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla konkurrenskraftiga elpriser. Statsmakterna har beslutat om betydande insatser för att utveckla alternativ till kärnkraften. För närvarande satsas mer än 500 miljoner kronor per år som stöd för utveckling av förnybara energikällor, biobränsleeldad kraftvärme, vindkraft och solvärme samt energihushållning. De resultat som uppnåtts genom de pågående energipolitiska programmen redovisas årligen för riksdagen i budgetpropositionen bl.a. baserat på det underlag som på regeringens uppdrag tas fram av NUTEK. Enligt energiöverenskommelsen skall regeringen därvid förelägga riksdagen förslag om de ytterligare åtgärder som är motiverade. Årets budgetproposition förbereds för närvarande inom regeringen. Jag är därför inte beredd att nu närmare gå in på regeringens överväganden i dessa frågor.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Vi är ganska många som är oroliga för att riksdagens beslut om att avveckla kärnkraften till år 2010 inte kommer att förverkligas. Denna oro grundar vi ofta på moderata ministrars och moderata riksdagsledamöters uttalanden. Näringsminister Per Westerberg har bl.a. ifrågasatt om kärnkraften kan avvecklas till år 2010. När kärnkraftsindustrin menar att man inte behöver rätta sig efter riksdagens beslut eftersom det inte har formen av en lag, undrar jag om man inte måste överväga en lagstiftning. Jag är glad att kunna konstatera att regeringen tydligen överväger någonting på det här området. Jag skulle vilja hänvisa till debatten den 12 november. På en fråga från Annika Åhnberg sade miljöministern: ''På en energimarknad som är överfull -- precis den situation vi har i dag i Sverige -- har alltid alternativen svårt att ta sig in utan hjälp.'' Det är sant att det har varit svårt för alternativen att ta sig in. Vi kommer aldrig att kunna avveckla kärnkraften om alternativen inte har fått utvecklas. Det är inte så att tiden har varit för kort när det gäller att ta fram alternativ, utan den goda viljan har saknats. Det har fattats en hel del bra beslut som syftar till att få fram alternativ. Ett exempel är dessa 500 miljoner som stöd. Jag är inte kritisk mot det, men jag ifrågasätter delvis regeringens goda vilja att förverkliga det här beslutet. Därför skulle jag verkligen vilja uppmana miljöministern att driva på för att få i gång en lagstiftning. Jag tror att det är nödvändigt för att beslutet skall kunna förverkligas.
Herr talman! Jag vet att det är frestande att inleda en debatt om olika inställningar inom regeringen. Jag har ingen anledning att göra det till en huvudfråga. Jag tar min del av ansvaret och för det som jag uppfattar som viktigt på det här området. Det gäller bl.a. att skapa en positiv möjlighet. Vi skall med andra ord skaffa oss den handlingsfrihet som vi behöver. Ett viktigt led i detta är att främja alternativen. Det gäller principiellt inte bara på elområdet utan på energiområdet i sin helhet. Jag tycker att man kan göra en ganska enkel analys. Den baseras bl.a. på det som Lena Klevenås citerade -- man måste se till att skapa en marknad. Ett sätt att göra det är naturligtvis att främja det som skall in på marknaden. Det har vi gjort i den här regeringen i total enighet. Jag hoppas att riksdagen kommer att fatta sina beslut i enlighet därmed så att vi får 10 000 miljoner kronor i ökad belastning på det som skall ut. Vi har ett problem. Omvärlden gör nämligen inte alltid vad den skall så att det blir lättare ur konkurrenssynpunkt. vi väntar egentligen på ett positivt EG-beslut när det gäller kondensproducerad el av olika slag. Vi har stimulerat de alternativ som skall in på marknaden med 1 000 miljoner. Det är återigen en förutsättning att riksdagen fullföljer de förslag som regeringen har lagt fram. Jag tycker att det är en mycket bra början. Observera att detta har gjorts på ett enda år. Det här är ett sätt att skapa marknadsincitament som är en absolut förutsättning för att saker och ting skall kunna ställas om.
Herr talman! Jag vill inte spekulera i olika inställningar i regeringen. Det är känt för allmänheten och för oss alla att Moderaterna har en mycket mer positiv inställning till kärnkraften än övriga partier. Nu har vi fått in ytterligare ett kärnkraftsvänligt parti i riksdagen, nämligen Ny demokrati. Jag vill bara önska miljöministern all lycka med att driva frågan om avvecklingen av kärnkraften i regeringen. Jag hoppas att det kommer att leda till att beslutet verkligen infrias.

Herr talman! Patrik Norinder har frågat mig vilka belägg jag har för att PET-lagen ger miljövinster jämfört med alla andra alternativ. Riksdagen har vid flera tillfällen understrukit att det i ett långsiktigt arbete med att förbättra miljön är nödvändigt att minska avfallsmängderna. Detta fastslogs senast i 1990 års budgetproposition . Sparsamhet, hushållning och återanvändning bör vara grundläggande principer för utnyttjandet av naturresurser och inriktningen av varuproduktionen. Återanvändning måste därför vara en ledande princip. Att använda engångsflaskor strider mot de mål samhället satt upp. För att tillgodose önskemålet att i ökad utsträckning använda returförpackningar föreslog bryggeribranschen våren 1989 ett system med returflaskor av polyetylentereftalat, PET, avsedda för återfyllnad. Förslaget remitterades till Statens naturvårdsverk, som gjorde bedömningen att ett sådant system ligger väl i linje med de mål som riksdagen givit uttryck för när det gäller retur resp. engångsförpackningar och att det borde införas. Förslaget föranledde regeringen att i december 1990 föreslå riksdagen att anta lagen om dryckesförpackningar. Efter en omfattande utskottsberedning med bl.a. tillfälle för berörda parter inom näringslivet att yttra sig inför utskottet, antog riksdagen förslaget. Någon särskild statlig utvärdering av miljöeffekterna har ännu inte varit aktuell.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Miljöministern tar upp det långsiktiga arbetet med att förbättra miljön. Man kommer då in i en måloch medel diskussion. Målet är att man skall minska avfallsmängderna och hushålla med resurser. Medel för det kan vara sparsamhet, återanvändning, återvinning eller energiutvinning. Jag blir litet konfunderad över att miljöministern i svaret säger att det strider mot de mål som samhället satt upp att använda engångsflaskor. Det har i olika utredningar visats att det inte är någon större skillnad på återanvändning och återvinning vad gäller PET-flaskor. Den utredning som låg till grund för PET-lagen gjordes av Gustav Sundström AB Miljöbalans. Där sägs att skillnaden i energiförbrukning inte är av sådan storleksordning att åtskillnad kan göras. Professor Ann Christine Albertsson på KTH säger att sett ur transport och energisynpunkt är retur-PET ett felaktigt system. I Svenska folkets miljölexikon sägs: ''Därför är det bättre att ta till vara PET-flaskan, sönderdela den och återanvända den renade monomeren vid ny tillverkning av PET.'' Om nu återvinning är lika effektivt som återanvändning ur miljöhänseende, hur kan då miljöministern påstå att användande av engångsflaskor strider mot de mål som samhället har satt upp?
Herr talman! Detta är den absolut övergripande frågan. Ingen av oss vill väl att flaskor skall hamna i naturen. Det skall finnas en fungerande cirkulation. Ju mindre värdefull man upplever en sak, desto större är risken att man bara lämpar den över bord. Detta har att göra med vilka ekonomiska styrmedel och stimulanser vi är beredda att använda för att skapa ett värde utöver det som går att beräkna i pengar. Miljövärdet, naturvärdet är svårt att beräkna i pengar, liksom värdet av att man lämnar tillbaka någonting. Det är svårt att göra kalkyler av detta slag. Man skall heller inte göra dem så snäva att man bara ser till själva objektet. Jag tyckte att det fanns en benägenhet hos Patrik Norinder att göra det. Det handlar om att undvika miljöskador, miljöproblem, och att se till att saker och ting fungerar, helst i ett kretslopp. Man måste vara medveten om att det då gäller att göra s.k. livscykelanalyser. Man måste försöka ta in alla omständigheter i sin bedöming. Det har vi tack och lov börjat göra mer och mer, och inte bara stirra oss blinda på en detalj eller en enda del i processen, antingen det gäller energi eller att försöka samla in mesta möjliga av det vi använder som förpackningar.
Herr talman! Miljöministern tar upp livscykelanalyser. Det är ett hjälpmedel som går att använda. Men miljöministern vet också att det inte är något fullödigt medel. Det finns många brister i det resonemanget. Det viktigaste är att vi skall försöka lämna tillbaka, och det tar också miljöministern upp. Vi skall inte förorena naturen med dessa plaster. Men man kan göra det på olika vis. PET är ett utmärkt exempel på det. När mar ser det ur transport och energisynpunkt kan man återanvända, återvinna och t.o.m. utvinna energi ur materialet. Jag har litet svårt att förstå varför man inte skall kunna få använda de andra metoderna, utan bara metoden återanvändning. Den metoden ger inte några vinster i miljöhänseende. Miljöministern kanske kan utveckla sina synpunkter på det.
Herr talman! Jag vill gärna utveckla mina synpunkter. Egentligen lämpar sig inte denna fråga för en debatt av detta slag, med så korta inlägg. Vi håller för närvarande på att pröva dessa frågor i samband med att vi tar fram den s.k. kretsloppspropositionen. Jag tycker att frågan hör hemma där. Det handlar mycket om de olika alternativ som finns för olika typer av förpackningar och för olika varor som vi förbrukar, skrotar och sedan helst skall återföra. Detta synsätt öppnar för olika alternativ. Samtidigt kan man inte bortse från historien, från det förflutna. Gjorda investeringar åberopas ibland för att man skall behålla ett system. Det kan t.ex. gälla kärnkraften, där säkerheten ändå talar övervägande emot ett behållande.
Herr talman! Det finns också andra aspekter, som miljöministern själv tog upp. Enligt en artikel i ICA-Nyheter skall man inte ge några ytterligare dispenser från lagen. Då blir det svårt med kretsloppspropositionen, som inte kommer att behandlas i vår. Om jag förstår miljöministern rätt kanske det ändå finns anledning att ge dispenser. Svenska bryggareföreningen och dåvarande miljöministern Birgitta Dahl. Pripps är dominerande och har marknadsandelar på över 60 % när det gäller PET. I behandlingen sades att PET-lagen inte fick leda till ökad koncentration inom bryggeriindustrin. Konkurrensverket har nu konstaterat att lagen medför en allvarlig snedvridning. Om man nu stoppar ytterligare dispenser från PET lagen kommer de små bryggerierna, framför allt i glesbygd, att vara hotade. Det känner miljöministern till. Man talar om att 100--150 människor kommer att mista sina arbeten. Om nu återvinning är lika effektivt som återanvändning ur miljösynpunkt, är miljöministern beredd att ändra PET lagstiftningen?
Herr talman! Det har kommit fram nya metoder under den här korta tiden. I bl.a. Nederländerna finns det exempel på hur man kan återvinna material ur PET-flaskor. För mig är detta inte någon prestigefråga, utan en miljöfråga där olika helheter skall vägas in. Sedan får man göra det bästa av situationen. Om man dessutom har haft möjlighet att lära av erfarenheter, skall man naturligtvis ta till vara den möjligheten. Och för att vara litet ironisk: Jag har också noterat att många fler är i dag mycket mer positivt inställda till små bryggerier än under hela den strukturrationaliseringsprocess som dessförinnan har ägt rum. Det är positivt.
Herr talman! Det är bra. Vi har tillsammans sagt att vi skall värna om de små företagen, och det hoppas jag att vi skall kämpa för. Miljöministerns inlägg var positivt. Jag gläder mig över att detta inte är någon prestigefråga, utan att det är miljöfrågorna som står i främsta rummet. Det är riktigt att det finns system i både Holland och andra länder, såsom Schweiz och Storbritannien, vilka har parallella system. Jag tolkar miljöministerns svar så, att det finns anledning att genomföra förändringar av PET lagen. Har jag tolkat det hela på rätt sätt? Är miljöministern positivt inställd åtminstone till min tolkning?
Herr talman! Vi skall avrunda debatten. Svar kommer inom kort i samband med att förslaget till kretsloppsproposition remitteras till lagrådet, i själva propositionen och i samband med behandlingen av de ärenden som finns på regeringens bord. Jag kan inte här och just nu föregripa besluten i dessa ärenden.
Herr talman! Tack så mycket, miljöministern. Jag hoppas att vi kan återkomma till den här frågan. Det kommer i vilket fall som helst jag att göra. Dispensförfarandet går ju ut nu till nyår, och det är många som berörs. Jag har tolkat det så, att miljöministern är mycket positivt inställd. Tack för svaret.

Herr talman! Olle Schmidt har frågat statsrådet Bo Lundgren vad regeringen har för avsikt att göra för att underlätta fortsatt god återvinning av returburken. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Förpackningsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande Förpackningarna och miljön bl.a. att dryckesförpackningsskatten enligt lagen om skatt på vissa dryckesförpackningar skall tas bort. Skattens utformning strider dessutom mot Sveriges åtaganden inom ramen för EES-avtalet. Mot den bakgrunden övervägs frågan om en avveckling av denna skatt för närvarande i regeringskansliet.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Jag ställde frågan till skatteministern och inriktade mig på förpackningsskatten. Jag blev glad när jag fann att miljöministern skulle lämna svaret och trodde då att jag skulle få ett helt positivt svar. Måhända blev jag något besviken över att frågan ''övervägs'', som det står i svaret. Jag hoppas att miljöministern kan hålla med om att det är paradoxalt att ju bättre det går att samla in burkar, desto sämre blir ekonomin, när vi nu har blivit så duktiga på att samla in burkar här i vårt land genom Returpack, som sköter hanteringen med återvinning. Denna omöjliga ekvation kan naturligtvis inte fortsätta att hålla i längden. Returpack har gjort uppvaktningar och ansökt om att man skall bli befriad från burkskatten. Hittills har varken Riksskatteverket eller skatteministern kunnat bifalla denna ansökan. Jag är inte helt okunnig om att det är en kretsloppsproposition på gång, och det var därför som jag ställde min fråga. Dessutom har jag följt diskussioner som har förts i media. Jag ville ge miljöministern chansen att här i kammaren lätta på förlåten och medge att också han är orolig och att detta är en felaktig och nästan vansinnig beskattning, som i det här läget borde avskaffas så fort som möjligt. Jag ger miljöministern ånyo en chans att ändra uttrycket ''överväga'' till att litet mer precist säga när denna skatt kommer att avskaffas. Det är ju en proposition på gång. När kommer den på riksdagens bord? När kan denna lagstiftning bli gällande?
Herr talman! Arbetet i regeringen är inte så fördelat att en del delar ut gåvor medan andra står för obehagligheter. Det går mer sofisitikerat till än så. Det kan jag lova. När jag så att säga i andra varvet fick frågan om Returpacks ekonomiska problem, var min hållbara motivering för att inte besvara frågan konkret att ägarna har ett förstahandsansvar. Det är klart att en förändring av dryckesförpackningsskatten skulle kunna ändra Returpacks förutsättningar. När man nu har lyckats komma upp i så hög återvinningsgrad bidrar skatten -- precis som Olle Schmidt säger -- till att något öka kostnaderna.

Herr talman! Det är riktigt som miljöministern säger, att det är ägaren som har ansvaret. Men de spelregler som ägaren har att arbeta efter är alldeles orimliga. Vi som lagstiftare och även regeringen har anledning att mycket snabbt agera. Balansen för Returpack ligger vid 85 %, men nu är man uppe vid 87 %. Riksdagen har uttalat att återvinningen skall vara 90 %. Det kan inte fortsätta så här. Det har blivit litet grand av en livsfilosofi att man samlar in burkar, och det skall vi vara glada över. Så snart man står vid en korvkiosk och dricker någonting kommer en ung man eller en ung flicka framrusande och rycker den tomma burken ifrån en för att -- precis som miljöministern så vältaligt utvecklade under den föregående frågedebatten -- se till att burken kommer in i den här cykeln. Förpackningen hamnar alltså i ett kretslopp. Jag tycker att vi borde se till att bestämmelserna uppmanar till fortsatt återvinning. Återvinningen får inte riskeras.
Herr talman! Jag kan försäkra Olle Schmidt att regeringen kommer att vidta de åtgärder som krävs för att sätta press, så att det blir en allt högre återtagningsgrad när det gäller burkar. Det råder inga som helst tvivel om regeringens ambitioner i det fallet. Det är i och för sig bra att det finns en viss press i systemet. Det är ingen nackdel. Men det får inte gå till överdrift. Dryckesförpackningsskatten har inte varit odelat positiv för att främja rätt effekter rent miljömässigt. Därför är inte denna skatt någonting som jag från miljösynpunkt vill slå vakt om, utan det handlar om pengar och finansieringskrav. Jag tror att det finns goda förutsättningar för att få en avveckling av skatten till stånd. Detta har dessutom med Europasamarbetet att göra.
Herr talman! Mycket kort: Jag är glad över att miljöministern ändå håller med mig i det här stycket. Systemet har verkligen en press inbyggt. Det finns också en snedvridande konkurrenseffekt, om man jämför med aluminiumburkens förutsättningar med returglasets, som vi givetvis måste rätta till. Miljöministern var själv inne på EES-avtalet. Sedan återstår det att se vad EG planerar. Jämfört med EG har vi i Sverige kommit mycket längre än vad de direktiv som man där skissar på anger. Jag tycker att vi har anledning att vara glada över utvecklingen. Jag tolkar slutligen miljöministern så att även regeringen delar min uppfattning och att ett förslag kommer snart.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Landstingens verksamhet finansieras huvudsakligen med skattemedel och statsbidrag. Av ett färskt exempel i Kopparbergs läns landsting framgår att landstingets höga chefer och administratörer får oproportionerligt höga löner. Att stat och skattebetalare skall belastas dessa överlöner kan ej accepteras. Staten kan naturligtvis inte direkt bestämma lönerna i landstinget. Däremot har staten möjlighet att sänka statsbidraget. Av svaret kan man tyvärr utläsa att regeringen, på skattebetalarnas bekostnad och trots att den förfogar över erforderliga styrmedel att motverka dessa överlöner i landstingen, i stället sanktionerar dessa -- detta trots att det kan gå ut över vården av sjuka.
Herr talman! Arne Jansson har missuppfattat mitt svar. Det bottnar i att jag för min del har en mycket stor respekt för den kommunala och landstingskommunala självstyrelse som vi har haft i vårt land sedan 1860-talet. Att man från riksdagens eller regeringens sida skulle gå in och sänka statsbidragen med motiveringen att lönesättningen i ett enskilt landsting inte är sådan som en eventuell majoritet i riksdagen eller regeringen tycker vore att ge sig in i en detaljreglering av kommuners och landstings verksamhet, något som jag tror att det sällan har väckts förslag om i riksdagen från något håll. Men jag noterar att Arne Jansson tydligen är en anhängare av att regeringen eller riksdagen noga skall följa pressklippen om lönesättningen ute i kommuner och landsting, som svarar för utgifter i vårt land på 350 miljarder kronor för att drastiskt kunna ingripa och sänka statsbidragen. Jag tycker med förlov sagt att det är en något märklig uppfattning.
Herr talman! Jag påpekade att det gällde överlöner, inte normal lönesättning, att det var överlöner som det har reagerats emot. Under 1991 betalades ut 23 miljarder kronor som ersättning till sjukvårdshuvudmännen och som skatteutjämningsbidrag. Det är de två största bidragen. Det är ganska mycket pengar. Avsätts stora delar av dessa medel till vissa överlöner, är målet kanske litet förfelat.
Herr talman! Jag börjar förstå bakgrunden till Arne Jansson tror att en stor del av beloppet på 23 miljarder kronor används till löner för landstingens direktörer kan man möjligen förstå frågan, även om åtgärden verkar litet drastisk. Nu är det glädjande nog inte så. Det är bara att konstatera att Arne Janssons fråga bottnar i en ren missuppfattning om hur det ser ut i landsting och kommuner.
Herr talman! I så fall har väldigt många skattebetalare missuppfattat det hela som följt tidningarna och reagerat på dessa överlöner. Det är synd att det skall lysa så markant -- speciellt som det i den ekonomiska situationen i dag krävs uppoffringar från olika håll -- att ni fortsätter att sanktionera dessa överlöner genom att inte använda de medel som står till buds.
Herr talman! Nej, Arne Jansson, det är inte bara att konstatera. Det är inte så att om regering eller riksdag inte rycker bort statsbidraget så har man sanktionerat varje beslut som har fattats av kommuner och landsting, utan det är ett uttryck för en övertygelse om att vårt land styrs bäst om besluten fattas så nära medborgarna som möjligt och att det finns möjlighet att utkräva ansvar för det. Om medborgarna tycker att man i en kommun eller ett landsting tillämpar en orimlig politik i något avseende, exempelvis genom att ge för höga löner till vissa tjänstemän, är den bästa och effektivaste åtgärden att byta ut dessa politiker vid nästa val. De politikerna är precis lika mycket folkvalda som Arne Jansson, och de är lika lätta att återkalla, om man inte vill ha dem kvar.
Herr talman! Det går väldigt lätt ändå att, oavsett vad statsrådet säger, specialdestinera de två största bidragen på ett annorlunda sätt. Det är inga större svårigheter med det, såvitt jag förstår.
Herr talman! Det är två frågor. Den ena är om man skall specialdestinera, och den har vi diskuterat. Den andra är hur man skulle specialdestinera bidrag som i landstingens fall tidigare utgjorde 15-- 20 % av de totala utgifterna, numera avsevärt mindre och som i framtiden kommer att utgöra bara en mycket liten summa. Frågan är om bidragen skall utformas för en specialdestinering, som innebär att de inte får användas till en viss typ av löner. Jag noterar att Arne Jansson är ute efter att detaljreglera enskilda beslut i landsting och kommuner, därför att han förmodligen inte litar på att medborgarna kan vidta åtgärder själva.
Herr talman! Jag är fortfarande inte ute efter detaljreglering utan reagerar mot överlönerna, som jag också från början ställde min fråga om.
Herr talman! Hans Karlsson har frågat mig vad meningen är med att förelägga riksdagen en proposition om en husläkarlag, om landstingen ändå går sin egen väg utan att invänta riksdagens behandling och beslut. Anita Johansson har frågat mig om regeringen avser att lägga fram en proposition om husläkarsystemet trots att det är möjligt att införa systemet med nuvarande lagstiftning. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Gällande hälso och sjukvårdslag från 1982 är en målinriktad ramlag som ger sjukvårdshuvudmännen, landstingen och de landstingsfria kommunerna, stor frihet att planera och organisera hälso och sjukvården efter de behov och förutsättningar som råder i resp. sjukvårdsområde. Det finns inget som hindrar sjukvårdshuvudmännen att införa t.ex. olika former av husläkarsystem inom ramen för nuvarande lagstiftning med beaktande av målet för hälso och sjukvården enligt 2 § hälso och sjukvårdslagen, nämligen en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Förutom Stockholms läns landsting har också ytterligare 16 sjukvårdshuvudmän fattat beslut om att införa ett husläkarsystem. Dessa system kan utformas på olika sätt. Vad en husläkarverksamhet i praktiken innebär kan därför variera mellan de olika sjukvårdshuvudmännen. Regeringens avsikt med att föreslå riksdagen en lag om husläkare är i första hand att ge hela befolkningen rätt att fritt välja sin egen husläkare. Dessutom bör det i en sådan lag regleras vad som minst måste ingå i en verksamhet för att den skall kunna betecknas som en husläkarverksamhet. Det bör också ställas krav på kompetensen hos de läkare som skall vara verksamma som husläkare. Dessa krav skall vara lika över hela landet. Skälen för detta är främst att uppnå målet enligt hälso och sjukvårdslagen om en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den enskilda människan, oavsett var i landet hon är bosatt, bör veta vad hon kan förvänta sig och vilka krav hon kan ställa på husläkare. Utöver dessa grundläggande krav på en husläkarverksamhet bör ytterligare delar av den nuvarande primärvårdsverksamheten kunna inkluderas i en husläkarverksamhet, om detta är önskvärt med hänsyn till lokala behov och förutsättningar. Syftet med en husläkarreform enligt vissa nationella regler är naturligtvis att vidareutveckla primärvården och inte att rasera den. I regeringsförklaringen har regeringen uttalat sin avsikt att införa ett husläkarsystem som säkerställer alla medborgares rätt att välja en egen husläkare och som innebär att etableringsfrihet stegvis införs. Detta medför behov av lagreglering, som bör ske genom en särskild lag om husläkare. Jag vill därför svara Hans Karlsson att -- inte minst med tanke på att många sjukvårdshuvudmän redan har beslutat eller planerar för att inrätta ett husläkarsystem -- vissa grundförutsättningar för ett sådant system bör fastställas av riksdagen och regleras i lag att gälla lika över hela landet. Till Anita Johansson vill jag säga att en proposition om husläkare för närvarande bereds inom regeringskansliet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag är naturligtvis inte fullt nöjd med det, men jag noterar med tacksamhet ett avsnitt i svaret, nämligen: ''Utöver dessa grundläggande krav på en husläkarverksamhet bör ytterligare delar av den nuvarande primärvårdsverksamheten kunna inkluderas i en husläkarverksamhet, om detta är önskvärt med hänsyn till lokala behov och förutsättningar.'' Det glädjer mig särskilt att detta med lokala behov och förutsättningar finns med i svaret. Vi kan titta litet i backspegeln och då konstatera att debatten om primärvården har förts under en ganska lång tid och att den skruvades upp för några år sedan därför att den inte fungerade så bra överallt. Man skall väl inte sticka under stol med att den debatten har medverkat till att tempot i omvandlingen i landstingen har höjts. Jag tycker därför att det är litet av att slå in öppna dörrar, om man i det här läget stiftar en särskild lag om husläkare, när vi ser att huvudmännen för sjukvården är på mycket god väg att ändå åstadkomma detta. Man kan ju agera utifrån de lokala förutsättningar som finns i varje landsting och i varje kommun, och därför borde vi avvakta och se om det inte räcker med det som görs, för att uppfylla det som statsrådet menar med husläkare. Vi från socialdemokratin vill inte ha etableringsfrihet. Jag har även noterat att flertalet av de landsting som jag har varit i kontakt med inte heller vill ha etableringsfrihet.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Vid åtskilliga tillfällen detta år har jag i Stockholms läns landsting fått frågan hur man i praktiken kan genomföra husläkarsystemet innan riksdagen har fattat sitt beslut. Det är en ofta förekommande fråga. Husläkarna blir fler och fler i Stockholms län, trots att något formellt beslut inte fattats här i riksdagen. Jag vill ge statsrådet några exempel från förra veckan: Nordöstra sjukvårdsstyrelsen har nu skrivit kontrakt med tre privatpraktiserande läkare på Östermalm. De skall fungera som husläkare för 2 500 patienter vardera. För ett par veckor sedan skrevs avtal med två privatläkare i Vallentuna. Nordöstra sjukvårdsstyrelsen tänker gå vidare och skriva fler entreprenadavtal. Jag tycker detta är litet upprörande med tanke på att vi väntar på proposition från statsrådet Bo Könberg i den här frågan. Hur tänker statsrådet argumentera gentemot Stockholms läns landsting om riksdagen helt enkelt avfärdar förslaget om det s.k. husläkarsystemet? Det finns en del tecken som faktiskt tyder på den utgången. Jag förutsätter att Bo Könberg har tagit del av den enorma kritik som framkommit i remissvaren på husläkarsystemet. Det går tyvärr inte konstatera att de borgeliga ledamöterna i mitt och tidigare Bo Könbergs landsting har tagit notis om den här kritiken. Den har man fullkomligt struntat i. Jag skulle vilja få svar på några frågor av Bo Könberg: Vad är det för fel på mödravårds och barnavårdscentraler, eftersom de måste modereras för att kunna ingå i det här husläkarsystemet? Hur skall man på mödravårds och barnavårdscentralerna kunna arbeta med det s.k. områdesansvaret, om primärvårdsområdena upphör? Många väntar svar på dessa frågor, inte minst i detta landsting, Bo Könberg.
Herr talman! Jag skulle med största nöje diskutera husläkarsystemet i stort. Det gäller även en mängd av de delar av husläkarsystemet som vi skall återkomma till här i riksdagen. Det är emellertid litet svårt nu, med hänsyn till de tidsgränser som gäller i frågedebatter. Om Anita Johansson eller någon annan vill att vi för den diskussionen, får den föras på andra villkor. Hans Karlsson tycker -- till skillnad mot Anita Johansson, som verkar ha motsatt utgångspunkt för sin fråga, nämligen att landstingen inte borde få göra någonting under resans gång -- att man bör vänta och se, och att man under tiden bör låta landstingen göra som de vill. Till Hans Karlsson vill jag säga att bakgrunden är att riksdagen i sin vishet har fattat beslut om att sjukvården i Sverige i huvudsak skall utformas av landstingen. I den mån riksdagen inte har gjort några inskränkningar, är det naturligtvis huvudmännens uppgift att utforma sjukvården efter de lagar som finns. Det gör man i dagsläget i Stockholms läns landsting, i Östergötlands landsting och i alla andra landsting. I många landsting har man även blivit övertygad om att ett husläkarsystem skulle vara till stort värde för alla som bor i berört område. Det är därför det genomförs. Svaret till Anita Johansson är: Landstingen har liksom tidigare full möjlighet att fatta beslut om husläkarsystem. Det beslutet skulle de ha kunnat fatta för 10, 15 eller 20 år sedan. Det har tyvärr dröjt ända till nu, men det är bra att det över huvud taget händer något. Anita Johansson och jag har uppenbarligen tolkat remissvaren litet olika. Jag har nämligen uppfattat det som att en klar majoritet av remissinstanserna ställer sig bakom husläkartanken, vilket också framgår av remissammanställningen. Det finns i och för sig synpunkter på delar av de olika sätten att utforma husläkarsystemet, men endast på en punkt är en majoritet av remissinstanserna negativ, nämligen när det gäller frågan om etableringsfrihet. Som svar till Hans Karlsson vill jag säga att regeringen är för etableringsfrihet, men inte i första hand för landstingens skull, utan för patienternas skull. Flera landsting är säkert skeptiska eller negativa till detta. Vi hade en lång diskussion om det på Landstingsförbundets kongress i maj.
Herr talman! Med tanke på att statsrådet uppfattade att det finns skillnader i Anita Johanssons och min frågeställning vill jag säga att vi har frågat utifrån olika utgångspunkter. Min fråga handlar mer om vilken tågordning som gäller principiellt. Vore det inte bättre, Bo Könberg, att riksdag och regering gjorde en kraftsamling och utredde var bristerna finns för att kunna avhjälpa dem? Det finns naturligtvis brister här och var, det vet vi. Det sker många drastiska förändringar -- det kan nästan kallas för systemskifte -- som innebär att personal blir orolig, och det ger effekt på det som man gemensamt åstadkommer. Jag skulle därför vilja fråga om det inte vore bättre att statsrådet lade förslaget om husläkarsystem åt sidan och i stället diskuterade med oss socialdemokrater om hur hälso och sjukvårdslagen skulle kunna förstärkas, för att kunna skapa rättvisa, trygghet och möjlighet till lika sjukvård.
Herr talman! Jag har ställt min fråga utifrån den oro som råder i det här landstinget. Jag har besökt väldigt många arbetsplatser denna höst, och jag kan verkligen tala om att det råder stor oro. Det närs också ett stort hopp att förslaget om husläkarsystem skall fällas i riksdagen, så att det elände som man i det här landstinget håller på att ställa till med inte blir av. Det kvarstår några frågetecken. Vilka fördelar i vården räknar man med att vinna, med det här nya systemet? Jag är helt på det klara med att läkarna får ekonomiska fördelar. Men hur förhåller det sig när det gäller övriga personalkategorier och patienter? Väldigt många är oroade av det som i dag sker. Jag är också väl medveten om att Folkpartiet drivit den här frågan i 20 år, precis som Bo Könberg sade. Moderaterna hakar väl också på nu, därför att de i detta ser ett steg till privatisering av vårt fina sjukvårdssystem. Jag tycker det är oroande och hoppas att förslaget som kommer att framläggas för riksdagen är modifierat efter remissvaren.
Herr talman! Först vill jag besvara Hans Karlssons propå om att jag borde diskutera med Socialdemokraterna om hur man skulle kunna förbättra vården. Jag diskuterar gärna. Jag tror att det vid viktiga förändringar av sjukvården är bra med ett så brett stöd som möjligt. Det är en viktig förändring om alla medborgare i vårt land skulle få möjlighet att välja en egen läkare och därigenom få en fast läkarkontakt. Vi diskuterar alltså gärna med Däremot vore det synd att under någon längre tid avstå från lagstiftning på det här området, just med tanke på att det förekommer diskussioner i många olika landsting. Anita Johansson, som har motsatt utgångspunkt för sin fråga, vill ju att ett förslag om lag för husläkarsystemet skall läggas fram -- möjligen för att kunna fälla förslaget. Nu baseras väl detta önskemål, med all respekt, på en missuppfattning. Om regeringen lägger fram ett förslag om husläkarsystem med ett antal grundprinciper till riksdagen och Anita Johansson och andra lyckas fälla det förslaget, är det ju inte så att landstingen därmed inte får utforma vården på ett sådant sätt att patienterna får en fast läkarkontakt. I så fall tvingas Anita Johansson och en eventuell majoritet av riksdagsledamöterna att skriva in i lagen att det är förbjudet med system med en fast läkarkontakt. Jag tror knappast att det är vad Anita Johansson menar. Om Anita Johansson menar det, har hon en helt annan uppfattning än sina partivänner i
Herr talman! Jag undrar vad som kommer att hända med den valfrihet som vi har i dag. Vi har bra läkarkontakter. Vi har väl fungerande vårdcentraler, som vi socialdemokrater tillsammans med Folkpartiet har varit med om att under många år bygga upp. Det finns nu en oro över vad som kommer att hända med vår unika och fina sjukvård, när den rivs sönder av det här husläkarsystemet. Det är frågan, Bo Könberg!
Herr talman! Vår sjukvård kommer att förbättras med hjälp av husläkarsystemet. Både inhemska och utländska observatörer som har sett över den svenska sjukvården, sett dess fördelar och nackdelar, är mycket överens om att primärvården är för svagt utbyggd i vårt land, det finns för litet allmänläkarvård och för litet kontinuitet i sjukvården. Jag har litet svårt att förstå Anita Johanssons engagemang för att motarbeta tanken på att man skall kunna få en fast läkarkontakt i framtiden. Det kanske ligger några missuppfattningar i botten. Jag missade tidigare att svara på en fråga från Anita Johanssom om MVC och BVC. De verksamheterna är väl utvecklade i vårt land, och på nästan alla håll fungerar de utmärkt. Medborgarna är mycket nöjda med dem, och de har haft goda resultat. Men i det förslag till husläkarsystem som sändes ut över sommaren fanns inte några regleringar av dessa verksamheter, utan landstingen skall även i fortsättningen få göra en bedömning lokalt av hur relationerna skall se ut. Det låter litet grand på Anita Johanssons inlägg som om hon skulle vilja ha en en sjukvård som i detalj regleras från detta hus. Jag är inte säker på att det vore en förbättring.
Herr talman! Nej, jag vill inte alls ha en detaljreglering från detta hus. Men jag råder Bo Könberg att åka ut till några av vårdcentralerna i länet. Prata med de anställda och patienterna, så får statsrådet ta del av den oro som råder.
Herr talman! Låt mig säga att jag i våras, och nu under hösten, reste runt i vårt land och besökte vårdcentraler av olika slag -- inte minst sådana som har infört husläkarliknande modeller. Att göra dessa resor är en av de roligaste sakerna i mitt arbete. Jag har inte gjort några besök i Stockholmsområdet, eftersom jag har haft känslan av att jag har haft större brister i mitt kunnande i fråga om övriga landet.

Herr talman! Monica Öhman har frågat mig om jag avser att verka för att förändringen av arbetsskadebegreppet inte skall diskriminera kvinnor i arbetslivet. Monica Öhman anser bl.a. att det ur rättvisesynpunkt är viktigt att en insnävning av arbetsskadebegreppet inte medför att de förslitningsskador som särskilt drabbar kvinnor ej anses vara en arbetsskada. Regeringen har i proposition 1992/93:30 om ändring av begreppet arbetsskada, som för närvarande behandlas av riksdagen, föreslagit bl.a. att lagen om arbetsskadeförsäkring ändras så att kravet på skadlighet hos en arbetsmiljöfaktor höjs från sannolikhet till hög grad av sannolikhet samt att kravet när det gäller orsakssamband mellan skadlig inverkan i arbetet och den försäkrades skada skärps så att samband skall anses föreligga om övervägande skäl talar för det. Propositionen bygger till stora delar på Begreppet arbetsskada. Vid remissbehandlingen av detta betänkande invände flera av remissinstanserna att utredningens förslag om en skärpt bevisregel för flertalet arbetssjukdomar skulle komma att drabba kvinnor i första hand. I propositionen anförs bl.a. att förslaget om en enhetlig bevisregel innebär att kvinnors och mäns arbetssjukdomar kommer att bedömas utifrån samma regler. Vidare anförs att man vid tillämpningen av den i det föregående nämnda principen om försäkring i befintligt skick bl.a. har att beakta att kvinnors förmåga i vissa avseenden är annorlunda än mäns. Detta gäller t.ex. förmågan att tåla fysisk belastning. Frågan om en arbetsmiljöfaktor är skadlig eller inte bedöms enligt praxis inte enbart utifrån vad som normalt är skadligt. Prövningen relateras i stället till den enskilde försäkrade och sker med beaktande av dennes förutsättningar. Ålder, kön och kroppskonstitution gör t.ex. att en viss fysisk belastning kan vara ofarlig för en person men inte för en annan. Detta uttrycks som att man är försäkrad i befintligt skick. Jag är, liksom Monica Öhman, angelägen om att lagförslag skall vara rättvisa bl.a. i den meningen att de skall gälla lika för alla oavsett kön. Jag inser emellertid att förutsättningarna inte alltid är lika för alla. Principen om befintligt skick ger emellertid utrymme för att ta hänsyn till att kvinnors förutsättningar för arbete i vissa avseenden är annorlunda än mäns. Eftersom denna princip kommer att tillämpas även i fortsättningen finns det således ingen anledning att vidta någon särskild åtgärd i det här avseendet. Vad jag nu sagt rör frågan om en arbetsmiljöfaktors eventuella skadlighet. Om det i det enskilda fallet föreligger tillräckligt stöd för orsakssamband mellan inverkan av en skadlig faktor och den försäkrades sjukdomsbesvär är en annan fråga. Den skärpning regeringen har föreslagit i denna del syftar till att förhindra att skador godkänns som arbetsskador utan att det någorlunda säkert kan sägas att skadan har sin grund i arbetet. Behovet av en sådan skärpning är enligt min och regeringens uppfattning obestridligt, och jag förställer mig att det är många som delar denna uppfattning.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, även om jag inte kan påstå att jag känner mig speciellt mycket tryggare. Det är just för att jag har tagit del av denna proposition som oron har vuxit hos mig. Jag ser att jag är i gott sällskap. Majoriteten av remissinstanserna är också tveksamma till frågan om orsakssamband, och de avstyrker alltså utredningens förslag. Det här visar på att det finns en osäkerhet kring vad förslaget kommer att innebära i praktiken. Med den lilla medicinska kunskap som jag ändå besitter vägrar jag att acceptera att unga kvinnor under 25 år ibland får veta av läkare att den skada de har ådragit sig beror på åldersfaktorn. En kvinna under 25 år skall ha full kapacitet att utföra ett arbete. Jag kan ta mig själv som exempel. Jag har jobbat inom långvården i många år, och jag har fått nedslitna diskar i min halskotpelare. Det säger man nu beror på åldern. Jag är övertygad om att det sätt på vilket vi lyfte patienter när jag jobbade i långvården -- ''panna mot panna'', och som i dag är förbjudet -- är orsaken till min skada. Min oro beror på följande. Eftersom det föreslås en skärpning och att högre krav skall ställas på att det är möjligt att se en koppling mellan det jobb som har utförts och den skada som har uppkommit, är jag rädd för att de kvinnor som får en förslitningsskada som inte syns utanpå kroppen kommer att få stryka på foten och straffas.
Herr talman! Först några ord om bakgrunden till förslaget. En del av denna bakgrund har att göra med att praxis har förändrats och blivit annorlunda än man tänkt sig tidigare. Det har t.o.m. påpekats i den rapport från Socialdemokraterna som kom i början av sommaren. Socialdemokraterna polemiserade mot detta och ville ha en insnävning av begreppet. Så långt har vi väl varit överens. En annan del av bakgrunden, som borde ha lett till att den tidigare regeringen hade vidtagit åtgärder, är det faktum att kostnaderna för arbetsskadeförsäkringen, antalet anmälda och godkända fall, har ökat mycket dramatiskt sedan lagstiftningen och praxis kom att ändras i mitten av Vi talar om en försäkringsform där underskottet, skillnaderna mellan utgifter och inkomster, varje månad har ökat med en halv miljard kronor. Några åtgärder behöver sannolikt vidtas. Frågan gäller i huvudsak det ökade kravet på orsakssamband. Jag tycker inte att Monica Öhman ger en rättvisande redovisning av vad som har hänt i ärendet. Det stämmer att en majoritet av remissinstanserna har avstyrkt ett visst förslag som fanns med i utredningen, nämligen det om s.k. dubbla bevisregler. Jag har tagit intryck av vad remissinstanserna har tyckt på den punkten. Det vet Monica Öhman, eftersom hon har läst propositionen. Jag föreslår inte något som en majoritet har avstyrkt. Det var ett förslag som fanns med i utredningen och som jag inte har följt upp.
Herr talman! När jag läser propositionen saknar jag kopplingen till diskussionen om det gäller saker och ting som jag har gjort på min fritid och i mitt hem eller enbart saker jag har gjort på jobbet. Ta t.ex. de unga kvinnor som jobbar i hemtjänsten -- som jag också pekade på i min fråga. De utför i princip samma saker där som i sina hem. De städar osv. i vårdtagarnas hem. Jag tycker att den kopplingen är svår. Hur skall man avgöra om det är i mitt eget hem eller i vårdtagarens hem som skadan har uppstått?
Herr talman! Det råder inget tvivel om att det är svårt att göra en hel del av dessa bedömningar. De är svåra att göra redan i det nuvarande systemet, och de kommer också i de enskilda fallen att vara svåra att göra. Det regeringen och jag har försökt att göra när vi föreslår en lagändring angående orsakssamband, är att gå från ett system där det står i lagen att skador skall godkännas ''om ej betydligt starkare skäl talar emot'' till en text i lagen som lyder ''att skador skall godkännas om övervägande skäl talar för''. Det råder väl inget tvivel om att den senare bevisregeln är avsevärt mycket mera i harmoni med den tillämpning som brukar finnas i den svenska rättskipningen jämfört med den gamla regeln som nu föreslås avskaffas. Att regler kan vara svåra att tillämpa i praktiken gäller mycket av det lagstiftningsarbete riksdagen bedriver. Vi har nu försökt att skapa en lagstiftning som i vissa avseenden är bättre och klarare. Dessutom kommer en hel del pengar att sparas på försäkringen och därmed indirekt för staten, och det är ingen nackdel.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att utvecklingen när det gäller kostnaderna för arbetsskadorna har rusat iväg. Där måste något göras. Det känns fel att förslaget slår så hårt. Jag hoppas att jag har fel, men jag uppfattar att det slår hårt mot en speciell grupp, nämligen kvinnor. Låt oss i stället satsa på rehabilitering, på utveckling av arbetet och på inflytande över den egna arbetsorganisationen. Det har vi gjort under ett par års tid, bl.a. i Arbetslivsfonden, i försäkringskassorna osv. Jag tror att det i framtiden kommer att ge de verkligt goda resultaten när det gäller arbetsskador och arbetsplatser.
Herr talman! Vad gäller behovet av att satsa på rehabilitering av olika slag tror jag att vi är överens. Våra uppfattningar skiljer sig möjligen på en punkt. Jag tror att vi både bör göra detta och genomföra förändringen av arbetsskadebegreppet inkl.
Herr talman! Helt kort: Låt oss då ta det i rätt ordning och först satsa på rehabilitering och utveckling av arbetet. Sedan kan vi ändra lagen.
Enligt uppgifter från Sjöfolksförbundets ordförande Anders Lindström har kommunikationsminister Mats Odell krävt att Sjöfolksförbundet avstår från lagliga rättigheter för att regeringen skall lägga ett förslag om ekonomiskt stöd till sjöfarten. Enligt Lindström ville statsrådet att Sjöfolksförbundet under tre år bl.a. skulle avstå från den rätt till fackliga konfliktåtgärder man eljest skulle ha. Regeringen har nu lagt fram ett förslag till temporärt sjöfartsstöd för tiden fram till Sjöfolksförbundet avstår från lagliga rättigheter för att permanenta sjöfartsstödet efter den 1 juli 1993?
Herr talman! Vi gör bäggedera. Vi har på senare år satsat avsevärt mer på rehabilitering. Ett exempel på detta är försäkringskassornas möjlighet sedan några år tillbaka att lägga ut pengar på att köpa in resurser för exempelvis yrkesinriktad rehabilitering. Beloppet härför ökade ganska kraftigt i årets budget. Vi har alltså på flera punkter vidtagit åtgärder. Det går att göra mer, men vi kan inte under lång tid avvakta med förändringar i arbetsskadelagen, en lag som enligt min mening borde ha ändrats för länge sedan. Jag tycker att vi gör det snarare för sent än för tidigt.

Herr talman! Ingela Thalén har frågat mig om jag avser att fullfölja kraven på att Sjöfolksförbundet avstår från lagliga rättigheter för att permanenta sjöfartsstödet efter den 1 juli 1993. I regeringens nyligen framlagda proposition om vissa sjöfartspolitiska åtgärder finns det inga villkor om att Sjöfolksförbundet skall avstå från lagliga rättigheter. Av propositionen framgår vidare att sjöarbetsmarknadens parter har träffat en överenskommelse om rationaliseringar och andra kostnadssänkande åtgärder med syfte att bibehålla och utveckla svensk fjärrsjöfart. En utvärdering av resultatet av parternas beslutade utgärder bör ske före halvårsskiftet 1993. Det är följaktligen parternas åtgärder och resultatet av dessa som blir avgörande för ett förslag om en mer permanent sjöfartspolitik efter den 1 juli 1993.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Bakgrunden till min fråga är dels en beskrivning gjord av Sjöfolksförbundets ordförande i förbundets egen tidning, dels ett antal intervjuer som har lämnats både av statsrådet och av Sjöfolksförbundets ordförande. Det är alltså nu parternas åtgärder och resultat som skall bli avgörande för en permanent sjöfartspolitik. Efter att ha läst uttalandena både av statsrådet och av andra tycker jag att det finns skäl att fråga: Anser statsrådet att inskränkningar i lagstadgade rättigheter hör till sådana åtgärder som skall vidtas för att få till stånd en permanent sjöfartspolitik? Jag tycker att frågan är relevant efter det att jag har läst igenom hur det har gått till fram till dess att det tillfälliga förslaget nu är framlagt.
Herr talman! Jag tycker att det egentligen inte finns någon anledning att här i kammaren diskutera innehållet i de informella samtal mellan departementet och sjöarbetsmarknadens parter som tidigare förts. Vad som är offentligt och publikt är ju regeringens proposition. I den finns, som jag har nämnt, inga som helst villkor att sjöfacken skall avstå från sina lagliga rättigheter.

Herr talman!

Den diskussionen fördes, och det fanns ett antal diskussionspunkter i det sammanhanget. Men det finns ju ingenting av detta i propositionen, och det är propositionen som redovisar regeringens politik.
Herr talman! Statsrådet hänvisar till behovet av förtroendeskapande åtgärder för de 6 000 som är berörda inom sjöfartsnäringen. Jag kan skriva under på att det är viktigt, men det är utomordentligt märkligt att statsrådet, som är ytterst ansvarig för detta område, hanterar frågan på det sätt som har beskrivits mycket ordentligt, delvis också verifierat av statsrådet själv i intervjuer. Det är inte fråga om den proposition som nu är framlagd. Min fråga handlar framför allt om hur åtgärderna i den proposition som skall behandla den permanenta sjöfartspolitiken skall se ut, dvs. den proposition som kommer efter den 1 juli 1993.
Herr talman! Som jag sade uppgår regeringens förslag till sjöfartsstöd för innevarande budgetår till ungefär 450 miljoner kronor. Det är ett mycket stort branschstöd, som naturligtvis inte kan ses som helt självklart i ett arbetsmarknadspolitiskt läge där de allra flesta andra arbetstagare i Sverige inte har något motsvarande stöd från staten för sina anställningar. Därför fördes dessa diskussioner. Regeringen har emellertid nu lagt fram förslaget om en kontrollstation under våren nästa år, när vi skall göra en utvärdering av resultatet av de åtgärder som sjöarbetsmarknadens parter har beslutat om. Den utvärderingen skall sedan få ligga till grund för ett förslag om mer permanenta statliga insatser efter den 1 juli 1993.
Herr talman! Ja, det är precis det som det handlar om. Min ursprungliga fråga, som jag inte fick något svar på, var då: Hör till dessa åtgärder att man från regeringen utgår från att man skall göra inskränkningar i lagstadgade fri och rättigheter? Det har jag alltså inte fått svar på. Jag vill avslutningsvis anlägga ett något annorlunda perspektiv på denna fråga. Först ställer regeringen krav på att parterna skall komma överens -- och jag tycker att det verkar vara en bra ordning. Sedan kommer parterna tillbaks med en överenskommelse, men då ingriper ministern och säger till den ena parten: Jag är inte nöjd med det som ni har överenskommit. Jag vill nu att ni avstår från era lagfästa rättigheter och bryter mot de stadgar som ni som organisationen har bundit er för att följa. Anser statsrådet att detta är ett uttryck för den nya etik och moral som statsrådet vill föra in i politiken?
Herr talman! Man kan naturligtvis ha olika synpunkter på vad som är lämpligt, moraliskt och etiskt i en förhandling. Men när det handlar om att till ett kollektiv på 5 000 -- 6 000 personer betala ut stöd i storleksordningen en halv miljard måste skattebetalarna ändå kunna begära att myndigheterna, regeringen och riksdagen, ställer sådana krav att näringen kan överleva långsiktigt. På Ingela Thaléns fråga vill jag säga att regeringen skall återkomma till frågan om en mer permanent sjöfartpolitik när resultatet av tidigare nämnda åtgärder har utvärderats. Jag finner därför ingen anledning att här i dag närmare gå in i den diskussionen, inte heller i en diskussion om svensk arbetsrätt.
Herr talman! Låt mig mycket kort säga till statsrådet att också de 6 000 som är berörda inom näringen är skattebetalare. Jag anser inte att 6 000 skattebetalares lagstadgade rättigheter skall åsidosättas, rättigheter som man är så beroende av inom sin egen näring.
Herr talman! Det råkar vara så att just dessa personer är ganska ordentligt skattebefriade och att regeringens förslag innebär ytterligare skattebefrielse. Men visst är de skattebetalare i den meningen att de betalar moms osv. Jag ringaktar inte detta på något sätt. Dessa 6 000 har en utpräglad särställning. Inget annat löntagarkollektiv får en så stor andel av statliga subventioner till sina anställningar. Inga andra kan påräkna den typ av anställningstrygghet som staten satsar på att ge just dessa. Därför finns det anledning att också knyta villkor till denna typ av bidrag.
Herr talman! Jag vill understryka det jag sade i ett av mina inlägg, att jag tycker att det är rimligt att en regering förhandlar med parterna om hur man skall uppnå resultat och att åtgärderna skall vara gemensamma. Jag tycker inte att den delen av regeringens agerande var något felaktigt. Det jag mycket bestämt reagerar mot är det mycket taffliga sätt som jag anser att statsrådet har gått in på, efter det att parterna har kommit med sina förslag och man har nått en överenskommelse, och försökt korrigera överenskommelsen. Det är detta som jag reagerar mot.
Herr talman! Ingela Thalén kan vara lugn. Den modell som vi har utformat innebär att vi har en kontrollstation 1993. Det är det som gäller. Ingela Thalén hänvisar till en förhandling. Jag tror att de förhandlingar som vi förde under krisnätterna, förhandlingar som har förts i fackliga sammanhang osv. kan innehålla en mängd intressanta detaljer som i efterhand skulle kunna föranleda många frågor i denna riksdag.

Herr talman! Anita Jönsson har frågat mig när regeringen kommer att ta ställning till resultatet av Malmöhusförhandlingarna. Bakgrunden till frågan är att resultatet av förhandlingarna, som bedrivits av Sven Hulterström, överlämnades till regeringen i juni månad i år, och att frågeställaren anser att överenskommelsen innehåller flera infrastrukturella projekt som snabbt bör kunna komma i gång och ge arbetstillfällen i Skåne. För att regeringen skall kunna ta ställning till resultatet av Malmöhusförhandlingarna krävs en tidsplan för genomförandet av de olika projekten. Denna tidsplan måste matchas med tillgängliga resurser för de olika projektens genomförande, dvs. hur det statliga extrabidraget bäst skall utnyttjas i kombination med medel ur de ordinarie investeringsplanerna och med de medel som regionen ställer till förfogande. En sådan tidsplan utarbetas för närvarande av berörda parter i regionen och beräknas vara färdig under denna månad. Tidigast efter att tidsplanen färdigställts och presenterats för regeringen är jag beredd att ta ställning tilll resultatet av
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Anledningen till att jag ställer frågan är, som kommunikationsministern sade, att Sven Malmöhusregionen till regeringen redan den 1 juni. Jag har inte sett några signaler eller fått några besked om när regeringen tänker fatta beslut i ärendet. Tyvärr har det inte framkommit någonting, i den här frågan heller, kan jag nästan tillägga, som visar att regeringen har visat någon handlingskraft. Jag blir både väldigt konfunderad och förvånad över det svar jag har fått. Till grund för överenskommelsen ligger en bedömning av det behov som finns av investeringar i regionens trafiksystem. Denna har gjorts gemensamt med Malmöhus trafik, Banverket, Vägverket och länsstyrelsen i Malmöhus län. Man har också talat om hur detta skall finansieras. Regionen har talat om att man sätter till 300 miljoner, såvida de 800 miljoner som den tidigare regeringen beslutade om till den här storstadsuppgörelsen skjuts till. Därför är jag mycket förvånad över att man från regeringens sida skall behöva ha drygt ett halvt år på sig för att göra denna tidsplan. Alla berörda parter är överens om hur man skall finansiera och sätta i gång de här projekten.
Herr talman! Anita Jönsson kan naturligtvis vara konfunderad. Men så här är det faktiskt. Man håller på att göra en sammanställning. Vi räknar med att få in den till regeringen under den här månaden. En del av de här projekten kan komma i gång redan under andra kvartalet nästa år. Det är alldeles riktigt. Det finns alltså ingenting i den här processen som hittills har försenat igångsättningen av projekten.
Herr talman! De signaler som jag har fått visar att det finns projekt som kan komma i gång i det närmaste ''på stubinen''. Jag tänker på elektrifieringen av järnvägen mellan Malmö och Ystad. Jag tänker på de förbättringar av bussar som bl.a. innebär att vi får ett miljövänligare drivmedel. På något sätt stämmer inte den verklighet som jag har fått beskriven för mig med det som Mats Odell vill ge sken av. Jag tycker att det här svaret litet grand visar på att man har svårt att komma överens i regeringen. Därför behöver man den här tiden på sig. Tyvär är det olyckligt för den region som jag representerar, eftersom vi har en mycket hög arbetslöshet, framför allt i Malmö och Helsingborg. Där kan vi samtidigt se att de prognoser som länsarbetsnämnden lämnade förra veckan visar ännu dystrare siffror än tidigare. Minst 19 000 arbetstillfällen kommer att försvinna till december Kan man kalla det att prioritera infrastrukturinvesteringar, när vi skall behöva vänta mer än ett halvt år på en tidsplan, trots att alla berörda parter är överens om hur man skall finansiera och sätta i gång?
Herr talman! Jag skulle rekommendera Anita Jönsson att titta litet grand på vad riksdagen har beslutat om hanteringen av storstadsöverenskommelserna. Hon kommer då att finna att hennes verklighetsbild kanske inte stämmer riktigt. Jag vill gärna upprepa det jag sade, att tidsplanen utarbetas. Vi räknar med att den skall vara färdig under denna månad. Tidigast efter det att tidsplanen har färdigställts och presenterats för regeringen kommer vi att ta ställning till den. Jag har fått uppgift om att det går att komma i gång under andra kvartalet 1993 vad gäller Ystadbanan. Det finns projekt under Övrig tågtrafik som också kan komma i gång under 1993. Där är DELFIN anslagen över huvud taget inte inblandade. Det är LTA-anslag och Malmöhus trafik som skall stå för vardera 12,5 miljoner.
Herr talman! Ibland händer det att man får ompröva det man har sagt tidigare. Eftersom vi vet att den ekonomiska situationen ser ut som den gör och vi båda tror på att satsa på infrastrukturinvesteringar, tycker jag att det är viktigt att försöka flytta fram positionerna så mycket som möjligt för att snabbt komma i gång. Jag möts ibland när jag är ute på möten av frågor om hur mycket inflytande och makt jag har som politiker och hur mycket jag kan påverka som riksdagsledamot. Jag kan ställa frågor, som här t.ex. Men svaret är naturligtvis inte så enkelt, eftersom det finns olika utgångspunkter och svårigheter i den demokratiska beslutsprocessen. Dessutom har det betydelse om man sitter i majoritets eller minoritetsställning. Jag hoppas nu att Mats Odell visar på politikens förmåga och påverkar situationen så att människor får jobb i stället för att hamna i arbetslöshetens gissel.
Herr talman! Jag tror att Anita Jönsson och jag är eniga om detta. Vi har ingen annan önskan på departementet än att de här projekten i Skåne, som vi ser som mycket angelägna, skall komma i gång så fort som möjligt. Så fort finansieringsbesluten och allt övrigt är färdigt bör man omedelbart trycka på startknappen.

Herr talman! Carl Fredrik Graf har frågat mig vad som händer med utbyggnaden av Västkustbanan. Oslo--Göteborg--Malmö/Köpenhamn. Den har också stor betydelse för utvecklingen i Göteborgsoch Malmöregionerna. Förutom att banan är viktig för både Sveriges och Norges transporter till kontinenten finns det ett stort lokalt och regionalt trafikunderlag. Hallandsås pågår. Västkustbanans sträckning genom Laholm har utretts och remissbehandlats och i dagarna kommer Banverket in med ansökan om expropriationstillstånd. Vid Skummeslöv samordnas byggandet av E6-an med järnvägen såtillvida att Banverket bygger en viadukt i samband med E6-ans utbyggnad till motorväg. Banutredningarna för alternativen med sträckning genom Falkenbergs och Varbergs kommuner presenteras kring årsskiftet. Fjärås har utretts och utredningen har remissbehandlats. Banverket sammanställer för närvarande remissvaren och därefter tas beslut om definitiv sträckning av banan. Mellan Hamra och Breås pågår arbeten med nytt dubbelspår i ny sträckning väster om E6-an. Det är arbeten för 280 miljoner kronor som håller på att färdigställas. Sträckan invigs den 2 april 1993. Mölndal invigdes av mig den 16 augusti i år. Som jag sade inledningsvis har Västkustbanan betydelse inte bara för den nationella och internationella trafiken utan också för lokaltrafik och regional tågtrafik. Ett uttryck för detta är att lokaltrafiken i Göteborgsregionen och berörda kommuner har medverkat i finansieringen. Regeringen anser det angeläget att även andra delar av Västkustbanan kan finansieras på motsvarande sätt. Detta kom till uttryck när regeringen den 12 mars i år beslutade att anslå 532 Dessa medel betalas ut under förutsättning att överenskommelse träffas med berörda kommuner om medverkan i finansieringen.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Meningen med riksdagens frågeinstitut är ju att det skall vara korta frågor. Jag ställde också en kort fråga. Det gjorde emellertid att jag kanske inte riktigt fångade in det som jag önskade få besked om. Statsrådet har lämnat en beskrivning av vad som har hänt. Men jag var nog mera intresserad av att få höra vad som är på väg att hända.

Herr talman! Direktiven till förhandlingsmannen är inte fastställda i detalj. Men mandatet är ju att slutföra förhandlingen med de pengar som regeringen och riksdagen har anslagit.
Herr talman! Statsrådet har angivit här att 532 miljoner kronor anslagits och att de pengarna betalas ut under förutsättning att en överenskommelse träffas. Hur mycket är det som fattas för att man skall nå upp till full finansiering av de aktuella bansträckorna?
Herr talman! Det är svårt att säga, eftersom upphandlingen inte har skett. Men jag har nog uppfattningen att det som kan underlätta såväl genomförandet av detta projekt som förhandlingsmannens förhandling just är det faktum att entreprenadprisindex har sjunkit i förhållande till den prisnivå som gällde när de 532

Herr talman! Om Carl Fredrik Graf menar att det finns en koppling till det sätt på vilket banan nyttjas, är det självfallet av nationellt -- och t.o.m. internationellt -- intresse att Västkustbanan byggs ut för intercitytåg, snabbtåg och internationell trafik. Sedan finns det ett regionalt intresse för att det byggs stationer där regionaltåg och lokaltåg kan stanna. Det är självfallet i den delen som kommunernas medverkan måste vara meningsfull, dvs. om det är ett mervärde för kommunen som uppstår.
Herr talman! Vilka tidsramar kan man tänka sig kan komma att gälla för den här förhandlingsmannen? Förr eller senare måste ju statsrådet säga att vi måste komma fram till ett beslut.
Herr talman! Jag kan inte ange någon tidsram här och nu. Men jag tror att alla parter känner att det är mycket angeläget att det här går snabbt. Pengar har ju anslagits. Det handlar om att få ett avtal till stånd här, så att spaden kan sättas i jorden.
Herr talman! Det passar mig precis, för därmed har jag fått ställa alla mina följdfrågor. Jag konstaterar att nyheten i svaret här är att statsrådet kommer att tillsätta en förhandlingsman inom en vecka. Det är naturligtvis glädjande. Men jag har inte riktigt klart för mig vad det är som skall få det här ärendet att i fortsättningen -- om uttrycket tillåts -- gå som på räls. Är det inte så, att kommunikationsministern måste släppa till något ytterligare för att positionerna inte skall vara så låsta? Detta ansluter till min tidigare fråga om vilket mandat den här förhandlingsmannen kommer att ha.
Herr talman! Jag tror inte att det är särskilt klok politik att Carl Fredrik Graf och jag står här som en part i en sådan här förhandling och talar om vilka kort vi eventuellt är beredda att släppa i en kommande förhandling. Rent generellt vill jag gärna upprepa vad jag tidigare sade, nämligen att det bästa smörjmedlet i denna förhandling är det faktum att prisnivån nu är lägre, i förhållande till den nivå som gällde när det statliga anslaget fastställdes.

Herr talman! Lars Bäckström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av Uddevalla 1993. I sin fråga har Lars Bäckström knutit Volvos beslut att avveckla produktionen till kravet på extrasatsningar i infrastruktur och Satsningar på infrastruktur är viktiga ur två synvinklar. Dels främjar satsningarna en ekonomisk tillväxt, dels skapas sysselsättning för bygg och anläggningsarbetare. De satsningar i infrastruktur som i dag görs i landet betjänar båda dessa syften. Strömstad, är en länsjärnväg. I riksdagens trafikpolitiska beslut 1988 sades det att ansvaret för investeringar i länsjärnvägar och länsvägar åvilar länsstyrelsen. Jag har inte för avsikt att verka för en förändring av den inriktningen. Bohusbanan har emellertid hanterats av Banverket i samband med utredningen av Nordlänken mellan Banverket studerat två huvudalternativ: en sträckning genom Bohuslän och en sträckning genom Dalsland. Banverket har valt att arbeta vidare med sträckningen genom Dalsland och hanterar Nordlänken, tillsammans med bl.a.
Herr talman! Jag ställer sällan frågor här i kammaren. Jag vet ju att det finns telefon. Jag vill inte anklaga andra för passivitet, om jag själv inte har några idéer. Men ibland är det viktigt att kräva besked. Näringsministern har ju fått mycket kritik för sin passivitet. Även kommunikationsministern fick adrenalinet att stiga så mycket hos mig att jag måste framställa min fråga. Enligt Text-TV har kommunikationsministern tillskrivits uttalandet att det inte behövs några särskilda åtgärder med anledning av sysselsättningskrisen i Västsverige. Jag vill därför som en kontroll explicit fråga: Jag förstår att det inte går att göra om hela systemet för länsjärnvägen. Men vill kommunikationsministern t.ex. medverka till att länsstyrelsen får resurser till en upprustning av Om Banverkets planering skall rulla vidare, kommer det inte att hända någonting förrän i slutet av detta sekel. Kommer ministern alltså att driva på här? Det bästa får inte bli det godas fiende. Jag tycker att det bästa är en Bohusbana till Norge. Något besked är bättre än denna ständiga långhalning. Alla kommuner i Bohuslän är överens om det. Här är det alltså viktigt att något händer. Det handlar också om andra områden. Så en konkret fråga: Skulle man inte när det gäller pengarna i krispaketet, dvs. 1.5 miljarder till skogslänen, kunna tänka sig att vika en del av dessa medel för satsningar på länsvägarna i den här oerhört utsatta regionen?
Herr talman! Jag börjar med den sista frågan. Frågan om de 1,5 miljarderna i krispropositionen skall ju behandlas av riksdagen framöver. Regeringen har lagt fram sitt förslag. Det är således möjligt för riksdagen att ändra på inriktningen i den delen. När det gäller Bohusbanan vill jag säga att jag har tittat litet grand i planerna. I LTA-planen fanns det under 1991 åtgärder till en kostnad av 5 miljoner beträffande Bohusbanan. Det här avsåg rälsbyte på sträckan Oxtorp--Smedberg. Vidare finns i planen 86 miljoner för bl.a. en fjärrblockering av banan framöver. Det blir mellan 1993 och 1998, med tyngdpunkten på de två sista åren. Här finns det naturligtvis möjligheter att diskutera tidigareläggningar. Vi har också projektet Västtåg, som finns med i storstadsförhandlingarna om Göteborg, där ett antal tågsträckor finns med. I den uppgörelsen sägs det att länstrafikbolagen skall ansvara för en hel del, bl.a. modernisering av fordonen, anpassning av turtätheten till efterfrågan, bankapacitet, osv. Dessa åtaganden, bl.a. att rusta upp Bohusbanan, finns med i Göteborgspaketet. När det gäller Göteborgspaketet är det mycket svårt att bryta ut enskilda projekt. Som namnet anger är det ju fråga om ett paket som man fattar beslut om i dess helhet. Vi hoppas att förslagen från dessa storstadsförhandlingar snabbt skall komma på riksdagens bord. Jag svarade nyligen på en fråga som gällde just Malmöhusförhandlingarna. När det gäller Nordlänken, har Banverket, SJ och Göteborg och Oslo. Jag måste, herr talman, upprepa det som jag sade, nämligen att detta i dag är ett förvaltningsärende hos Banverket. Banverket avser att redovisa det för riksdagen i samband med tioårsplanen 1994--2003. Jag beräknar att det sker någon gång under mars månad nästa år.
Herr talman! Jag tolkar andan i kommunikationsministerns svar -- det är måhända fritt tolkat -- som att ministern avser att försöka vidta extraåtgärder. Ministern nickar, och det är jag tacksam för. Det är tacksamt att höra att ministern kan tänka sig en tidigareläggning. Det är jag glad för. Men även om det är ett förvaltningsärende, kan en minister, utan att bedriva ministerstyre, påverka saker och ting. Det finns något mellan himmel och helvete, och där kan en aktiv minister göra något. En satsning måste komma till stånd. Det handlar inte bara om att den ger direkt arbete, utan den ger investeringar i infrastruktur. Den ger sysselsättning i och med att man lägger ut beställningar. Jag skall nämna ett konkret exempel. Vägverket har dragit ned på sina beställningar av väghyvlar, från 30--40 till mindre än 10. Det påverkar verkstadsföretag i denna region. Det är sådana insatser som en aktiv kommunikationsminister kan se till att få till stånd. Det går att utveckla sjötransporter. Vägsatsningar är oerhört viktiga, t.ex. länsvägarna.
Herr talman! Jag vill gärna till Lars Bäckström säga att denna regering och denna riksdag under detta budgetår har anslagit tre gånger så mycket pengar som anslogs under ett normalår på 80-talet och dubbelt så mycket som under förra året för investeringar i infrastruktur. En hel del av dessa investeringar har kommit i gång. Av 310 större projekt har ca 300 kommit i gång. Av de 950 mindre projekt som fanns med i kompletteringspropositionen har ca 500 kommit i gång, varav 200 redan är avslutade. Ytterligare ca 450 kommer att komma i gång under hösten. Jag hoppas att en hel del också kommer att finnas i denna region som har drabbats så hårt genom de nedläggningar som sker på både Volvo och Saab.
Herr talman! Jo visst har något kommit i gång, men Sverige är långt och har en stor yta. I denna region behövs nu länsväg 161 och riksväg 44. Ta med detta budskap, kommunikationsministern, och kom till Uddevalla för att diskutera dessa frågor med företrädare för regionen. Jag tror att kommunikationsministern kan avsluta denna runda med att säga att han kommer att besöka Uddevalla före jul. Det vore oerhört bra om ministern kunde göra det. Det skulle ge oss möjlighet att diskutera i lugnare former än under denna korta frågedebatt. Jag hoppas att kommunikationsministern tar denna inbjudan ad notam.

Herr talman! Åke Carnerö har frågat mig vilka åtgärder som jag avser vidta för att bibehålla möjligheten för effektiva godstransporter på hela Bakgrunden till frågan är att det finns förslag att anlägga en bussterminal på det område som har järnvägsräls. Det är SJ som ansvarar för bangården och avgör om marken skall avstås till förmån för en bussterminal. Det är SJ som från kommersiell synpunkt skall avgöra hur godstransporter effektivt kan ske på SJ och Banverket ingår i den civila delen av totalförsvaret och har tillsammans med Banverket ansvaret för järnvägens beredskapsplanering. Jag har således inte för avsikt att vidta några särskilda åtgärder på Bohusbanan mot bakgrund av
Herr talman! Jag har lyssnat till frågeställaren före mig, Lars Bäckström, och de svar som statsrådet har lämnat. Jag är naturligtvis medveten om SJ:s ansvar för bangården i Strömstad. De satsningar som jag efterlyser från statsmakternas sida, och som man kan tolka in i min fråga, gäller miljövänliga transporter i Bohuslän. Risken är att en sträcka, eller en del av en sträcka, kan läggas ned om man börjar vidta sådana åtgärder, minskat underhåll osv. Rapporterar Banverket vidare till de politiska instanserna om det sker sådana neddragningar?
Herr talman! Jag vet inte vilka neddragningar som Åke Carnerö syftar på. Frågan om bangårdar och hur de används för olika ändamål åvilar i första hand SJ och naturligtvis Banverket.
Herr talman! Som jag ser det kan man komma in i en ond cirkel. Man börjar minska underhållet, och minskar bangårdarnas längd, så att godsvagnar i tillräcklig omfattning inte kan tas emot. Detta kan leda till att underhållet så småningom blir så dyrt i förhållande till transporterna att det hela kan sluta med att en sträcka läggs ned. Som jag ser det är det mycket viktigt att de miljövänliga transporterna kan fortsätta. Hur kan behandlingen av frågan om Bohusbanans fortlevnad ske i ett sådant fall?
Herr talman! Bohusbanan är en av de banor som håller på att rustas upp. Jag tycker därför inte att bilden av att detta skulle vara någon sorts nedläggningsprojekt stämmer. Tvärtom har jag i ett tidigare frågesvar redogjort för vilka åtgärder som vidtas när det gäller LTA-planen och när det gäller de ytterligare 86 miljonerna som satsas på banan, framför allt i fråga om fjärrblockering.
Herr talman! Jag blir lugnare av detta svar från statsrådet. Jag har alltså fått rapporter om att det handlar om minskat underhåll och att man minskar bangården i Strömstad. Men det kan tänkas att detta inte blir aktuellt. Som jag ser det, är konsekvensen av det som nu sker att fler och fler bussar kommer att gå parallellt med Bohusbanan och att det fungerar mycket bra. Men jag tycker ändå att det med tanke på miljön och de investeringar som tidigare har gjorts i Bohusbanan vore värdefullt om den fick leva vidare. Jag förmodar att det i så fall kommer att finnas goda förhoppningar om en framtid för Bohusbanan.
Herr talman! Jag vill i detta sammanhang upprepa det som jag har sagt om projektet Västtåg, som finns med i Göteborgsöverenskommelsen. Det berör i allra högsta grad Bohusbanan, sträckorna Varberg är de aktuella sträckorna i

Herr talman! Kjell Eldensjö har frågat mig om jag har tagit reda på möjligheten för att ett frivilligt fritidsbåtsregister som polis och andra myndigheter kan utnyttja kommer till stånd. Regeringens proposition om upphävande av lagen om fritidsbåtsregister grundar sig på ställningstagandet att nyttan av det nuvarande obligatoriska registret inte står i rimlig proportion till det integritetsintrång som följer av ett sådant register. I propositionen behandlas också frågan om ett frivilligt fritidsbåtsregister. Om det skulle finnas intresse för ett frivilligt register kan staten underlätta ett inrättande genom att ställa registeruppgifter ur det upphävda registret till förfogande. Denna uppgift har regeringen föreslagit att Sjöfartsverket skall ansvara för. Ett databaserat frivilligt register är dock enligt datalagen ett personregister och styrs därigenom av datalagens regler. Frågor om registeransvar, registerändamål, tillgång till registret och andra förutsättningar för ett frivilligt register prövas av Datainspektionen på ansökan av den som vill föra registret.
Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret. Min fråga är föranledd av att inte minst polisen på olika håll i landet ser med oro på att fritidsbåtsregistret skall upphöra. Detta register har enligt de uppgifter jag fått varit till mycket stor nytta för polisens verksamhet, t.ex. vid spaningar i olika sammanhang, stölder, personeftersökningar och liknande. Om nu polisens och andra myndigheters möjlighet att använda båtregister i sin verksamhet försvinner i och med att det statliga registret kommer att upphöra är det naturligtvis till mycket stor nackdel för myndigheterna i deras arbete. Det talas i propositionen om att det finns ett antal problem vid tillämpningen av lagen om fritidsbåtsregister. Jag har svårt att tänka mig att problemen skulle vara av sådan art att de inte går att lösa utan alltför långtgående utökning av regleringen. Inte heller kostnaden för registret kan avskräcka. Det är fråga om en måttlig höjning från 30 till 50 kronor i avgift för att man skall täcka kostnaderna. Flera remissinstanser har uttalat att de är mycket positiva till registret. Visserligen finns det yttranden med förslag om ändringar och förbättringar i olika avseenden, så att registret skulle bli mer komplett och vattentätt, vilket ju kan vara bra i båtsammanhang. Kommunikationsministern har här talat om att integritetsintrånget blir för stort i förhållande till den nytta man har av båtregistret. Detta synes för mig vara litet underligt med tanke på den nytta som polisen, tullen, Räddningsverket m.fl. säger sig ha av registret. Vi har ju t.ex. bilregistret och fler andra register som används av myndigheter. Man hör ganska sällan protester mot dessa eller tycker att det är ett integritetsintrång som man inte kan stå ut med.
Herr talman! Om vi tittar på vad remissinstanserna sade, har ett stort antal -- jag kan nämna exempelvis Försäkringsbranschens service AB; FSAB, Larmtjänst och Svenska stöldskyddsföreningen -- framfört tanken på ett frivilligt register om det nuvarande avvecklas. Andra, såsom t.ex. fritidsbåtsägarnas organisationer, Båtbranschens riksförbund, Svenska seglarförbundet och Svenska båtunionen, är positiva till att denna lag upphör och att ett frivilligt register i stället inrättas. Jag tycker också att man skall komma ihåg, att när beslutet om ett fritidsbåtsregister fattades 1987 fanns det bara 275 000 båtar registrerade. Det vittnar om att det fanns och finns ett starkt motstånd mot denna registrering. Tanken är att ett frivilligt register skall kunna attrahera de båtägare som hittills inte har velat ingå i det obligatoriska registret.
Herr talman! Jag hoppas att det är rätt som kommunikationsministern tror och att man får en större uppslutning med ett frivilligt register. Det har i massmedia stått att läsa att ett upphävande av det statliga registret skulle innebära att försäkringspremier för fritidsbåtar skulle komma att höjas. Detta är i så fall en följd av att polisen inte längre har samma möjligheter att spåra båtar när man inte har ett statligt register att tillgå.
Herr talman! Det är inget tvivel om att försäkringsbolagen är en grupp som tillsammans med polisen, Kustbevakningen, Räddningsverket osv., har ett intresse av ett sådant register. De intressenter som kan komma att bli aktuella för att handha registret inkluderar också försäkringsbolagen. En av tankarna bakom detta är naturligtvis, att om det är som man hävdar -- dvs. att det underlättar att återfå stulna båtar osv.-- finns också ett intresse av att driva ett sådant register.
Herr talman! Det är enligt min mening mycket viktigt att det verkligen kommer till stånd ett frivilligt register, eller frivilliga register, vilket det nu blir, när man upphäver detta statliga register. Det vore då mycket bra om kommunikationsministern och regeringen över huvud taget skulle kunna hjälpa till att verka för att dessa register på något sätt kommer till stånd. Vi vet ju att Polisen redan i dag har mycket stora problem att tillnärmelsevis klara upp alla brott som begås. Om de i detta sammanhang inte får tillgång till ett register skulle det ytterligare försämra deras situation.

Herr talman! Sigrid Bolkéus har frågat mig om den statliga förhandlingsman, som skall utreda förutsättningarna för snabbare tågtrafik på sträckan Stockholm--Östersund. Stockholm och Sundsvall. Målet var att medge en restid på tre timmar. Ett investeringsprogram med detta mål utvecklades. En statlig förhandlingsman, Hans Mattsson, tillsattes för att skapa de ekonomiska möjligheterna att genomföra utbyggnaden med en kombination av statlig och lokal finansiering. En överenskommelse nåddes, och arbetet är nu i gång. Vid mitt besök i Bollnäs väcktes frågan om ett likartat förfarande för sträckan Stockholm-- Östersund, med målet fyra timmars restid. Jag uttryckte mitt stöd för idén att klarlägga förutsättningarna, och tog genast kontakt med Innan någon förhandlingsman utses, måste de tekniska förutsättningarna klarläggas. Banverket studerar nu vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att nå den önskade restiden. Därefter vet vi bättre förutsättningarna för hur vi skall gå vidare med beslutet om förhandlare.

Herr talman! Jag har ett glädjande budskap till Sigrid Bolkéus. Det är nämligen så att regeringen har bestämt sig för att försöka avreglera järnvägstrafiken och få fler operatörer än enbart Statens järnvägar. Detta beslut fattades redan 1988 i och med det trafikpolitiska beslutet. Man började med att dela upp verksamheten på Banverket och Vi har nu sett vid avregleringen av inrikesflyget, att när man bryter monopolet och släpper in fler aktörer uppstår fler nya affärsidéer. Jag är övertygad om att det efter denna avreglering kommer att finnas fler företag. Det var exempelvis 18 företag, om jag inte minns fel, som anmälde sitt intresse att köra persontrafik på Inlandsbanan. När det gäller länsjärnvägarna trafikerar bl.a. BK-tåg, som också kör trafik uppe i Dalarna. Jag är övertygad om att när denna avreglering har trätt i kraft, finns det nya friska idéer om hur man också skall attrahera tågpassagerare på dessa sträckor.

Herr talman! Ja, det är rätt. Det är Statens järnvägar som enligt det trafikpolitiska beslutet avgör vilken trafik man vill köra. Sedan har staten möjlighet via den förhandlingsman som regeringen tillsatt handla upp s.k. olönsam trafik. Den möjligheten finns naturligtvis. Jag kan inte här i dag ge någon mer exakt tidsplan än den som finns i det skriftliga svaret. Ockelbo är den frågan ännu inte beredd.

Herr talman!

Den ackreditering som det här är fråga om beslutas av Styrelsen för teknisk ackreditering. Utgångspunkten vid beslut om ackreditering är att verkstaden i fråga skall ha den utrustning och kompetens som krävs för att kunna åtgärda de brister beträffande fordonet som framkommit vid kontrollbesiktningen. En verkstad som inte har utrustning för att åtgärda alla typer av fel kan ändå ackrediteras för att åtgärda vissa enklare brister på fordonet. Det är således inte behovet av kontrollerande verkstäder, utan enbart kompetensen och utrustningen hos verkstaden i fråga, som är styrande för det antal verkstäder som skall ackrediteras. Att upprätthålla kraven på kompetens och utrustning i detta sammanhang anser jag är viktigt med tanke på trafiksäkerheten. Jag anser mot bakgrund av vad jag nu har sagt att det finns tillräckliga möjligheter för alla typer av verkstäder att få ackreditering inom den nya ordningen för s.k. efterkontroller.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Detta är ju en bra sak. En avreglering som gör det enklare för den enskilde bilägaren. Det är också viktigt att det skapas rättvisa möjligheter mellan olika typer av verkstäder och att de verkstäder som finns ute i glesbygderna får en möjlighet att vara med i det här systemet. Kommunikationsministern säger att dessa möjligheter finns och att det bara är den utrustning som finns som skall avgöra om det är möjligt att bli ackrediterad eller inte. Jag begriper också att det måste finnas en viss utrustning. I 5 § i bestämmelserna för hur det här skall fungera sägs det att samma människa som har reparerat bilen inte får kontrollera att det är riktigt gjort. Det innebär att en verkstad med en ensam verkstadsägare inte har möjlighet att vara med. Man måste alltså ha en anställd. Man måste vara fler än en på verkstaden för att över huvud taget komma i fråga. Det finns ytterligare en sak i detta. Det är att både ansökningskostnaderna och utbildningskostnaderna är ganska höga. Det kan avskräcka en del, men det är en annan sak. Det borde också prövas. Sedan finns det ytterligare en underlighet i detta, nämligen att personbilar som är nyare än 89-års modell och mindre lastbilar som är nyare än 93-års modell inte får godkännas på det här sättet därför att avgasbestämmelserna är sådana. Vi har ju haft en diskussion om att alla verkstäder skall ha möjlighet att göra sådana reparationer. Då borde de i rimlighetens namn också kunna klara dessa reparationer och godkännandet av dem.

Herr talman! Vi kan börja med den sista frågan. Den som gällde 89-års och 93-års modeller på personbilar resp. lätta lastbilar. Den utrustning som krävs för att kontrollera att miljövillkoren för avgasutsläppen uppfyller de normer som gäller är ganska dyrbar. Det var också ett krav från regeringen att Svensk Bilprovning skulle sköta just den delen av kontrollen.
Herr talman! Alla verkstäder har rätt att göra reparationer av avgassystem. Det är inte nödvändigt att det är märkesbundna reservdelar, men det är nödvändigt att de är godkända. För att kunna göra dessa reparationer måste man ju också ha den utrustning som krävs för att kontrollera utsläppsmängderna. Mot den bakgrunden skulle de också kunna göra dessa reparationer vid en anmärkning vid en besiktning, och också kontrollera den.
Herr talman! Jag kan bara säga att detta var ett oeftergivligt krav från Miljödepartementet när den här frågan bereddes.

Herr talman! När det gäller enmansverkstäderna är det väl ganska naturligt att inte en och samma person utför en sak och sedan kontrollerar den. Jag tror säkert att detta skulle kunna fungera i de allra flesta fall, men som princip är det kanske mindre tilltalande. Man kan ju tänka sig att man ackrediterar någon som kommer och gör dessa kontroller. Han behöver inte vara fast anställd vid verkstaden.
Herr talman! Jag tycker inte att det är naturligt att en och samma människa kan göra reparationen och sedan intyga att den är gjord på ett riktigt sätt till besiktningsorganet. De ansvarar ju för att det är riktigt, på samma sätt som verkstaden ansvarar för det om de har tio anställda och en kontrollerar vad de andra nio har gjort. Jag kan inte se så stor skillnad i detta. Jag är tacksam om kommunikationsministern ändå medverkar till att också de små enmansverkstäderna har möjlighet att bli ackrediterade.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig huruvida jag är beredd att medverka till att den planerade bron vid Trästa snarast byggs. Bakgrunden till frågan är den omfattande trafiken till Trästa färja och de smala vägarna på båda sidorna av Väddö kanal som innebär risk för olyckor. Tanken på en bro över Väddö kanal vid Trästa har funnits länge. Projektet har emellertid inte kunnat inrymmas i gällande investeringsplaner. Inte heller har något av de särskilda ''paket'' som regering och riksdag beslutat om medfört att projektet har kunnat komma till stånd. Jag är inte nu beredd att vidta några särskilda åtgärder som medför att den planerade bron vid Trästa kan börja byggas.
Herr talman! Detta kan tyckas vara en mycket lokalt betonad fråga. Men den är ändå betydelsefull för väldigt många människor och trafikanter i den här delen av Stockholms län. Som jag redovisat i frågan är det frågan om 170 000 personbilar som trafikerar färjan under året. Med alla trafikslag är det 198 000 fordon. Det är framför allt trafikriskerna som är det tunga argumentet. Jag vet att det saknas pengar. Men jag är inte ute efter att det totala anslaget skall ökas. Jag är ute efter en annan prioritering. Kommunikationsministern säger att detta inte finns med i något av de särskilda paket som har kommit till. Här är det fråga om olika inställningar. Det är inte fråga om några åtgärder, som statsrådet talar om, utan om olika inställningar och en annan prioritering.
Herr talman! Det är riktigt att projektet har funnits med i ett antal flerårsplaner. Det har åkt jojo in och ut i planerna. Detta har mindre berott på statens än på länsmyndigheternas prioriteringar. Projektet fanns med i flerårsplanen för länsvägar under perioden 1979--1988. Projektet har halkat utanför i senare planer och finns t.ex. inte med i nuvarande Projektet ansågs, för att ta ett annat exempel, 1982 1984. Det som sedan inträffade var att vi fick en högkonjunktur som gjorde att det inte var aktuellt med beredskapsprojekt.
Herr talman! Det är märkligt. I hela Norrland finns 45 000--46 000 arbetslösa. Det är ungefär lika många som i Stockholms län. I hela Norrland får man över 5 miljarder för att klara den arbetslösheten, men vi i Stockholms län får bara 2,8 miljarder. Vi är väldigt styvmoderligt behandlade i Stockholms län och här nere i trakterna runt Tycker kommunikationsministern att det är rättvist och riktigt att man värderar människor så olika?
Herr talman! Jag tycker att man skall ha en rättvis fördelning över landet av statens anslag till infrastruktur. Det är självklart. Det är enligt min mening mycket glädjande att den överenskommelse som ursprungligen gjordes mellan staten och regionen under Bengt Dennis ledning nu av allt att döma kommer till ett utförande. Det innebär att de ca 3,5 miljarder som staten skjuter till genererar investeringar för i storleksordningen 36 miljarder kronor. Det här kommer att bli en oerhörd injektion för den här regionen -- i form av infrastrukturinvesteringar, arbetstillfällen och förbättrade förhållanden för näringslivet och människorna som bor här.
Herr talman! Jag tycker att det är väldigt positivt. Äntligen händer något positivt för Stockholms län när det gäller vägar. Men fortfarande saknas en hel mängd andra projekt. Vi har säkert de sämsta vägsystemen i hela Sverige på grund av att den ena regeringen efter den andra har försummat eller styvmoderligt behandlat den här delen av landet.

Herr talman! Ingegerd Sahlström har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta om kommuner bryter principen om att boklån skall vara avgiftsfria. Ingen kommun har ännu infört avgifter för boklån, och det är min förhoppning att ingen kommun heller kommer att göra det. De förslag om avgifter och andra förändringar på biblioteksområdet som nu diskuteras runt om i landet är inlägg i slutfasen av den kommunala budgetprocessen, och vi har ännu inte sett de slutliga besluten. Tilläggas bör att statsmakterna ännu inte tagit ställning till de upphovsrättsliga frågorna i samband med boklåneavgifter. Upphovsrättsutredningens förslag bereds för närvarande inom regeringskansliet. Till detta förslag skall läggas den anpassning som måste ske med hänsyn till EG
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Jag har en känsla av att man ute i landet mycket hårt drar åt förutsättningarna för kulturen, och då framför allt på biblioteksområdet. Tillgången till biblioteken och böckerna är för mig någonting av en kulturell allemansrätt. Lika väl som man har plockat blåbär och lingon i skogen har man kunnat plocka äventyr, kunskap och upplysning på bibliotekshyllorna. Nu vet vi att det förekommer diskussioner om avgiftsbeläggning, och framför allt i Sollentuna står man, om jag har fattat det rätt, fortfarande fast vid förslaget. Jag tycker då att Birgit Friggebo som kulturminister borde reagera och på något sätt stämma i bäcken. I stället för att vänta på att kommunerna beslutar om avgiftsbeläggning av boklånen på biblioteken borde hon gå ut och kraftfullt markera att hon tycker att det är fel att göra så här. Alla partier här i riksdagen har ju ändå för inte så länge sedan i full enighet fattat ett beslut om att principen om avgiftsfria boklån skall gälla. Kan då inte Birgit Friggebo som kulturminister säga ifrån att hon inte accepterar avgifter på boklån på bibliotek? Detta måste ju ändå ligga i kulturministerns intresse, eftersom vi från statens sida bidrar till verksamheten på länsbiblioteken. Tjänsterna där är ju viktiga också för de bibliotek som eventuellt skall avgiftsbelägga utlåningen av böcker. Skall de verkligen få lov att utnyttja länsbiblioteken och ta betalt för tjänster som så att säga subventioneras av staten?
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att Ingegerd Sahlström är väl medveten om de olika aktiviteter som jag har deltagit i under det senaste året, då den här frågan har diskuterats mycket intensivt. Det har ju förekommit många manifestationer. Nu senast i förra veckan hade ju Författarförbundet en stor manifestation, där jag deltog. Jag har, som representant för egentligen hela riksdagen, varit ute och markerat att jag tycker att riksdagens samfälliga uppfattning om att vi inte bör ha avgifter på bibliotek bör marknadsföras också av kulturministern. I det avseendet finns det alltså inte någon skillnad vare sig i uppfattning eller i behovet av krav på mig att reagera också offentligt. Hittills har ju de uttalanden som riksdagen har gjort varit verkningsfulla. Ännu har ingen kommun fattat det slutliga beslutet, och jag hoppas att ingen heller i fortsättningen skall fatta det beslutet. Jag tycker då inte att det är särskilt lämpligt att representanter från vare sig riksdag eller regering går ut och hotar kommunerna samfällt med olika åtgärder. Min förhoppning är att vi skall slippa ha biblioteksavgifter i någon kommun i Sverige.
Herr talman! Jag tycker inte att man behöver hota kommunerna, utan man skall väl tala klart och tydligt. Jag vet att Birgit Friggebo har engagerat sig mycket i de här frågorna, men det är ändå synd att signalerna från kulturministern kanske inte går fram. Framför allt är det synd att de inte går fram till de egna partikamraterna ute i landet. Om jag har förstått rätt sitter för tillfället borgerliga politiker i flera kommuner ändå och diskuterar de här avgifterna. Hur skall länsbiblioteken i framtiden agera om kommuner inför någon form av avgift? Skall det vara möjligt för en kommun att hämta tjänster från länsbiblioteket och sedan eventuellt ta betalt för dem?
Herr talman! Jag vet att det på olika håll har förts diskussioner om att man från statens sida på något sätt skulle använda bidragen som går till länsbiblioteken för att straffa de kommuner som eventuellt kan komma att införa biblioteksavgifter. Man skall då vara medveten om att det skulle innebära ett dubbelt straff för de medborgare som bor i dessa kommuner. Dels skulle de få betala avgifter för den service som de kommunala biblioteken ger, dels skulle de inte få tillgång till de olika samdistributionscentraler, tjänster för samdistribution och annat, om staten skulle uppträda på det viset.
Herr talman! Kulturministern menar alltså att man har fri tillgång till länsbiblioteken även om man inför någon form av avgiftsbeläggning på bibliotek? Jag vet inte om jag förstår diskussionen när det gäller straff för medborgarna. Det är ju också fråga om en handling av solidaritet mellan kommunerna. Länsbiblioteket fungerar ju på det viset att kommunerna bidrar lika väl som staten. Jag kan inte tänka mig att andra kommuner är speciellt nöjda med att några stycken kommuner åker snålskjuts på de andras bekostnad.
Herr talman! Låt oss koncentrera oss på att försöka förhindra att några kommuner inför biblioteksavgifter i stället för att diskutera vad vi skall göra ifall olyckan skulle vara framme.
Herr talman! Jag är helt överens med kulturministern om att vi så mycket som möjligt skall försöka förhindra sådana här förslag. Men vi måste ju också mycket tydligt markera vilken vår inställning är om sådana här förslag kommer upp.

Herr talman! Håkan Holmberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att tillse att principerna om humanitet och flexibilitet respekteras vid handläggningen av asylärenden från de kurdiska delarna av Turkiet. Enskilda asylärenden prövas av Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden. Endast om någon av beslutsinstanserna finner att skäl föreligger att överlämna ett enskilt ärende, kan regeringen pröva och besluta i ärendet. Riksdag och regering har uttalat att humanitet och flexibilitet alltid skall respekteras i handläggningen av asylärenden. Jag kan informera om att Utlänningsnämnden tillsammans med Statens invandrarverk tidigare under hösten haft samråd med UNHCR i frågan om situationen i sydöstra Turkiet och hur denna påverkar bedömningen av enskilda asylärenden. Det är den enskildes skyddsbehov som skall vara avgörande för om asyl skall beviljas eller ej. Enligt information jag har fått, har asyl beviljats i flera fall avseende personer från Turkiet. I dessa fall har alltså den asylsökandes egna politiska aktiviteter bedömts utgöra grund för asyl här i landet. Riksdagen har beslutat att uppehållstillstånd av humanitära skäl får beviljas när förhållandena i hemlandet är sådana att det vore inhumant att tvinga utlänningen att återvända dit, t.ex. när det pågår inbördesstrider i landet. Det man här har avsett är situationen i landet som helhet, inte bara i en del av det. Läget i de sydöstra delarna av Turkiet är allvarligt. Det är just i detta begränsade område som strider mellan PKK och turkisk militär pågår och undantagstillstånd råder. Denna situation råder dock inte i hela Turkiet. Ett avvisningsbeslut kan därför fattas när det framstår klart att personen kan återvända till säkra delar av Turkiet, utan att riskera förföljelse av de turkiska myndigheterna.
Herr talman! Jag vill tacka kulturministern för svaret och i synnerhet för betoningen av att det är humanitet och flexibilitet som skall gälla, även vid behandlingen av ärenden som rör personer från östra Turkiet. Man kan få litet olika intryck av den praxis som förefaller råda, kanske beroende på hur man frågar och vem man talar med. Jag utesluter inte alls att det finns personer, som kommer från östra Turkiet, som även under senare tid har fått stanna i Sverige. Om man talar med Invandrarverket kan man få beskedet att det anses att det över huvud taget inte har inträffat något i landet sedan i mars när det kurdiska nyåret firades. I det fall som jag refererar till gavs detta besked samma dag som en turkisk trupp gick över gränsen till Irak och trappade upp det pågående inbördeskriget ytterligare. I området råder militär lagar sedan drygt 16 år. Städer töms, och situationen är utomordentligt spänd. Just i detta fall tycker jag att det är ganska orimligt att resonera i termer av hur situationen är i landet som helhet. För den kurd som kommer från östra Turkiet och inte har någon annanstans att ta vägen än till eventuella kvarvarande anhöriga är detta inte mycket till tröst. Möjligheten att gömma sig i det egna landet återstår. Det är vad många som jagas av den turkiska armén redan gör, eftersom de inte vill göra värnplikt i den turkiska regimens tjänst. Det intryck jag har är att man här och där på Invandrarverket tycks anstränga sig för att ändra på de principer som skall gälla, något som bekräftas av en del nyligen timade händelser. Jag vill därför formulera om min fråga: Är man i regeringen beredd att granska på vilket sätt beslut fattas? Och framför allt: Är man i regeringen beredd att granska de beslut som fattas på Asylbyrå Öst i Flen, som -- såvitt jag vet -- inte har bifallit några ansökningar?
Herr talman! Håkan Holmbergs beskrivning av situationen efter de uppgifter han fått av någon handläggare på Invandrarverket är helt felaktig. Den informationen har vi att situationen i de sydöstra provinserna i Turkiet har förändrats under det gångna halvåret. Det pågår där ett mer eller mindre regelrätt inbördeskrig mellan PKK och den turkiska militären, och det är alldeles uppenbart att det naturligtvis påverkar kurderna i denna region. Det finns där städer och byar som mer eller mindre har förstörts under de aktioner som förekommit. Vi är också medvetna om MR-situationen för kurderna i Turkiet -- den lämnar mycket övrigt att önska. Som jag tidigare sade har både Invandrarverket och Utlänningsnämnden för inte så länge sedan haft kontakter med UNHCR för att diskutera dessa frågor. Det är beklagligt om informationen om vad som där förekommit inte har nått de handläggare som Håkan Holmberg nämnde och som mer direkt har att fatta beslut i det enskilda ärendena. Vi skall naturligtvis efterhöra om så är fallet.
Herr talman! Det är ett mycket glädjande besked, eftersom det intryck man får är det som jag redovisade i mitt förra inlägg -- även andra som jag varit i kontakt med under senare tid har fått det intrycket. Ytterligare bakgrund till situationen ger den ganska utförliga rapport om situationen i Turkiet som Amnesty har publicerat. Den rapporten gäller situationen i landet i dess helhet, men den är särskilt relevant för situationen i landets östra delar, dvs. de kurdiska delarna. Jag tolkar kulturministerns svar så, att personer med uppenbara skyddsbehov som är på flykt från dessa delar av Turkiet och som har sökt uppehållstillstånd i Sverige måste behandlas med humanitet och flexibilitet utan prestige och hänsyn till helt irrelevanta förhållanden i Istanbul eller andra delar av västra Turkiet.
Herr talman! Det är självklart att de människor som har skyddsbehov och som faller inom ramen för våra regler skall få asyl. Jag har också i mitt svar redovisat att sådana beslut har fattats. De regler vi har och den praxis vi tillämpar gör att vi inte sänder tillbaka någon till sitt hemland om där pågår inbördes strider och vi inte är säkra på att de där kan få ett skydd.
Herr talman! Jag håller med om att det är en rimlig princip att varje person som är på flykt ifrån ett område där det pågår inbördesstrider inte automatiskt är berättigad till uppehållstillstånd i Sverige. Det avgörande är det särskilda skyddsbehovet. Det ledsamma är att man i fall som kommit till min kännedom och där detta skyddsbehov är helt uppenbart och inte bara gäller sökanden själv utan hela hans familj ändå inte tycks ha fäst någon vikt vid den faktiska situationen. Jag hoppas att man på Invandrarverket kommer att läsa kulturministerns svar och vidta de åtgärder som kan vara lämpliga.
Herr talman! Dan Ericsson har frågat mig om regeringen är beredd verka för att kommuner och landsting, om den ekonomiska situationen är kritisk, får möjlighet att rikta skatteuttag direkt till sjukvården eller äldreomsorgen. Jag förmodar att frågan ställs mot bakgrund av det nu rådande skattestoppet. I så fall är mitt svar att något undantag från skattestoppet med motiveringen att skattehöjningen är avsedd att öka det ekonomiska utrymmet enbart för sjukvård och äldreomsorg inte kan bli aktuellt. Om Dan Ericsson menar något nytt skatteuttag, speciellt avsett för detta, så är inte heller detta aktuellt. Även om man bortser från det samhällsekonomiskt felaktiga i höjd kommunalskatt -- vilken jag inte gör -- skulle en specialriktad skatt strida mot den nya ''påsprincipen'' för statsbidragen till kommunerna. Den innebär att kommunpolitikerna själva avgör vilka områden som är mest angelägna att satsa på. Beträffande svårigheten att prioritera mellan de kommunala verksamheterna så är det kommunoch landstingspolitikernas uppgift att bemästra denna svårighet. I den prioriteringen ingår enligt min uppfattning att se till att klara en bra och värdig vård och äldreomsorg.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka finansministern för svaret. Bakgrunden till frågan är bl.a. det besked som finansministerns egen statssekreterare har gett, att en förlängning av det kommunala skattestoppet skulle vara på gång. Denna uppgift har finansministern så sent som i torsdags dementerat här i kammaren, genom att vid frågestunden säga att detta är en fråga som regeringen ännu inte har tagit ställning till. Så långt är det bra. Problemet är att många kommunalt engagerade i dag upplever det som att de har fråntagits ansvarstagandet genom det kommunala skattestoppet. Jag törs nog säga att många i dag känner frustration inför de växande behov som finns och som vi vet kommer att öka ytterligare, framför allt när det gäller vården och omsorgen om våra gamla. Vi vet att ett folkflertal är berett att avsätta ekonomiskt utrymme för att klara en värdig vård och äldreomsorg för alla som behöver. Min fråga ställdes mot bakgrund av det besked som finansministerns egen statssekreterare presenterade. Frågan skall, som jag tar upp den, snarast ses som ett innovativt tips till hur diskussionen skulle kunna föras. Att, som finansministerns närmaste man, bara slå fast att man skall förlänga det kommunala skattestoppet, är inte en framkomlig väg, om vi framdeles skall klara åtagandena för våra äldre. Därför tror jag att man på Finansdepartementet skall fundera på möjliga lösningar för att stärka de resurser som onekligen kommer att behövas till vård och äldreomsorgssektorn. Det skulle vara intressant att höra om finansministern har några egna funderingar på sådana nya grepp. Jag är själv kommunalt engagerad och ansvarig för den kommunala verksamheten i min kommundel hemma i
Herr talman! Får jag börja med att något korrigera Dan Ericsson i Kolmården på en punkt, nämligen den påstådda förlängningen av skattestoppet under 1994, eller dementin därav. Min statssekreterare har sagt exakt samma sak som jag, nämligen att det sannerligen inte finns något allmänt önskemål om högre kommunalskatter i ett mycket stort antal kommuner, men att frågan om skattestoppets vara eller icke vara för 1994 inte är avgjord. Det var precis så orden föll, även i den fråga han ställdes inför. Det råkar vara mycket enkelt att besvara den frågan, eftersom det förhåller sig precis på det viset, att den frågan kommer upp till diskussion vid ett senare tillfälle. Dan Ericsson tog upp den kommunala självstyrelsen och påstod att många kommunpolitiker känner sig fråntagna ansvaret. Det är inte riktigt den reaktion som jag möter. Jag är också ute och pratar med många kommun och landstingspolitiker och invånare i kommuner. Jag tycker snarare att man nu har betydligt större möjligheter att utöva kommunpolitiskt ansvar, genom de nya statsbidragsregler som kommer att gälla fr.o.m. nästa år. Då blir man nämligen av med en betydande mängd statliga specialbestämmelser, statliga pekpinnar, mot vilka kommun och landstingspolitiker har reagerat under många år. De har önskat att pekpinnarna från staten skulle tas bort, så att de själva finge bestämma var slantarna skall satsas för att göra bäst nytta. Vård och äldreomsorg är mycket viktiga uppgifter för kommunerna, precis som Dan Ericsson tar upp. Mina egna insatser, om man får beskriva det så, för att möjliggöra för kommunerna att verkligen klara sina uppgifter bra, går ut på att skapa en bra ekonomi, en bra samhällsekonomi. Det är också en viktig förutsättning för kommunekonomin.
Herr talman! Jag pläderar inte för några kommunala skattehöjningar. Men jag pläderar faktiskt för det som regeringen också säger, som finansministern här antyder, att kommunerna själva skall få ett större ansvar för sin verksamhet. Det är korrekt. Det är bra att vi har fått det, och att vi får möjlighet att inom de ramar som finns fördela medel och göra prioriteringar. Problemet är att ramarna nu har gnagts ner så mycket. Vi har ingenting mer att fördela. De resurser som behövs har tunnats ut. Sjukvårdsministern Bo Könberg underströk tidigare i debatten att kommunerna har sin kommunala beskattningsrätt. Det står i bjärt kontrast mot det besked som ändå ges här, att det finns en tanke att vi skall förlänga det kommunala skattestoppet. Det är en viktig princip att kommunerna själva skall få avgöra vad som är nödvändigt för att klara de omsorgsbehov som finns inom kommunen.
Herr talman! Om det vore så enkelt att våra ekonomiska problem, inkl. de kommunala och vårdpolitiska, skulle kunna lösas genom fortsatta skattehöjningar, skulle vi aldrig ha fått några problem här i landet. Vi har varit mycket duktiga på att skapa ganska höga skatter. Det är inte lösningen på några stora problem, snarare tvärtom. Det gläder mig att Dan Ericsson i Kolmården tycker att det är bra med påsprincipen. Jag tror uppriktigt sagt att den kommer att ge mycket stora möjligheter för kommunerna att själva avgöra vilka områden som är viktiga. För att undvika att kommunerna hamnar i allt större ekonomiska svårigheter är det viktigaste vi kan göra från regering och riksdag att se till att få samhällsekonomin i bättre ordning. Jag kan se att allt större ekonomiska svårigheter i förlängningen skulle kunna göra det nästan omöjligt med någon vettig prioritering. Detta är den enda hållfasta grunden för en kommunalekonomisk balans. Det handlar om den ekonomiska politiken i stort.
Herr talman! Jag har sysslat med effektivisering en del i verkligheten och fått in alternativa verksamheter som står i konkurrens med den kommunala, hemma i min kommundel Kolmården, som jag har ansvar för. Men man kommer till slut till en absolut smärtgräns, särskilt om kommunens ekonomi har undergrävts under många år. Finansministern känner själv till vad som händer om man får ta över ansvaret för en nation som har vanskötts under många år. Motsvarande situation finns ute i många kommuner. Ekonomin har misskötts. Det innebär att man har akuta ekonomiska problem. Då handlar det om att försvara välfärden, om att försvara våra äldre i första hand. Sådan är min prioritering. På detta område finns problem nu, också hos oss. Marginalerna är för små. Jag undrar om det inte finns litet nya tankar om hur man skulle kunna förstärka just denna del. Vi vet att vi har stort stöd också i folkopinionen för det.
Herr talman! Jag delar helt Dan Ericssons uppfattning att det är oerhört centralt att klara en bra och värdig vård och äldreomsorg och att de ekonomiska förutsättningarna inte kan göras hur svåra som helst. Om man har övertagit ekonomin i en kommun eller ett land där den är i stor obalans är problemen ännu mycket större. Jag har inte den uppfattningen att det skulle ha gått så långt i några av de kommuner som jag känner bäst till, där det kan vara aktuellt. Det har inte heller inkommit någon ansökan om förändringar i skattesatsen för 1993 från den kommun som Dan Ericsson tar upp. Jag tror att man kommer att finna att de ekonomiska förutsättningarna för 1994 visar sig vara något bättre än man trott. Jag tycker att vi skall se tiden an. Många kommuner visar sig vara mycket duktiga på att effektivisera och välja ut vad som är viktigast. Jag har stora förhoppningar om att kommunpolitikerna kommer att klara sin uppgift mycket bra.

Herr talman! Kenneth Lantz har ställt en fråga till mig om transporter av farligt gods och frågat om jag är beredd att göra en översyn av reglerna och val av transportvägar för farligt gods i Sverige. Riksdagens försvarsutskott har nyligen behandlat ett antal motioner inom området Farligt gods . Utskottet betonade i det sammanhanget vikten av att åstadkomma största möjliga säkerhet när det gäller transporter av farligt gods. Försvarsutskottet uttryckte också ett önskemål om att riksdagen skall få en samlad redogörelse för läget inom det berörda området. Min avsikt är därför att under våren återkomma till riksdagen för att bl.a. redovisa en sammanfattning av läget, större olösta frågor samt min syn på det fortsatta arbetet. Det av Kenneth Lantz efterlysta samlade greppet finner jag därför ingen anledning att ta här och nu. Jag antar att Kenneth Lantz, i likhet med försvarsutskottet, är väl medveten om att frågor om riskbedömning, val av säkraste transportsätt, vägvalsstyrning m.m. är komplicerade och att det tar en viss tid att få fram beslutsunderlag för olika slags åtgärder.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Försvarsministern lovade i sitt svar att återkomma till riksdagen med en redovisning. Jag vill aktualisera resurstilldelningen för arbetet med transporter med farligt gods inte minst i en sådan kuststad som jag själv kommer ifrån, nämligen Helsingborg, där flera hundra miljoner ton farligt gods årligen passerar. Det är svårt för en enskild kommun att ta ansvar för förberedelser och för att man har tillräckligt med insatsmöjligheter när katastrofen väl är framme. Ser försvarsministern någon möjlighet att ge stöd till speciellt utsatta kommuner genom en resurstilldelning?
Herr talman! Inom den budget som Försvarsdepartementet disponerar finns det dess värre såvitt jag kan bedöma inget utrymme för att lämna bidrag till kommunerna. Det här är emellertid en fråga som man i första hand får ta ställning till vid en samlad budgetprövning. Fru finansministern, som var här för någon minut sedan, har nu satt sig i säkerhet. Annars har hon nog bättre möjligheter än jag att svara på den frågan. Det här är ett utomordentligt viktigt område. Det svenska samhället blir i olika avseenden mer och mer sårbart med tanke på den komplicerade struktur som håller på att bildas, inte minst när det gäller transporter av farligt gods och de nya kemikalier som ständigt tillkommer. Denna fråga har betydelse för vårt lands säkerhet, såväl i krig som naturligtvis också i fred. Jag kan försäkra Kenneth Lantz att jag skall göra vad jag kan för att det skall bli en ordentlig redovisning och för att man på olika sätt skall uppnå en ökad säkerhet på detta område.
Herr talman! Jag är litet tveksam till att den här frågan är uppdelad på två departement, dels Kommunikationsdepartementet. Finns det någon önskan och strävan att i det här fallet föra samman dessa båda departements åtaganden till ett ansvarigt departement? Jag tycker att det då skulle bli enklare att arbeta och att få en större helhet och kontinuitet. När ett farligt gods-ämne skall transporteras från fabrik till producent kan det fraktas med lastbil, järnväg, båt eller flyg. Motsvarande gäller för mottagare på andra sidan Ser försvarsministern någon möjlighet att föra samman allt detta till ett departement?
Herr talman! Jag tror inte att det skulle förändra situationen särskilt mycket. Under Försvarsdepartementet ligger räddningstjänst. Där finns också en lång rad operativa resurser, om någonting skulle hända i beredskapshänseende. Om jag får vara personlig en sekund, kan jag säga att under min tid som försvarsminister har jag upptäckt hur viktig roll det militära försvaret spelar även när det gäller rena fredsaktiviteter beroende på att det är en av de relativt få samhällsaktiviteter som har en ständig beredskap och som har olika former av resurser. Jag kan försäkra att samarbetet mellan Kommunikationsdepartementet i detta avseende är mycket gott. Vi skall naturligtvis ytterligare se över de rutiner som finns.
Herr talman! Jag vill passa på att ställa ytterligare en fråga. Den gäller framtiden, som blir alltmer krävande när det gäller detta område. Skulle man kunna tänka sig att inrätta någon form av docenttjänst eller professorstjänst, där man t.ex. vid Lunds tekniska högskola skulle kunna forska kring emballage, transportlåsning under själva transporten och även transportsätt?
Herr talman! Nu är vi inne på ett område som närmast ligger under Per Unckels domvärjo, eftersom han är ansvarig i regeringen för forskningssidan. Jag kan alltså inte uttala mig i den frågan. På den militära sidan inom Försvarsdepartementets område pågår det inom FOA och på andra håll mycket omfattande arbete som berör just transporter av farligt gods. Ett sådant arbete kan säkert bedrivas mycket bra också i Lund, men då är det Per Unckel som närmast bör svara för detta.

Herr talman! Elvy Söderström har ställt en fråga till arbetsmarknadsministern om arbetsmarknadspolitiska aspekter på en anskaffning av bandvagn MT-LB. Frågan har överlämnats till mig. Sigge Godin har frågat mig om regeringen avser att inköpa bandvagn MT-LB och hur detta i så fall skulle komma att påverka svensk bandvagnstillverkning. Tage Påhlsson har ställt en fråga av liknande innebörd till mig. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Tyskland har erbjudit Sverige att få köpa ett antal Jag kan bekräfta att arméchefen i en skrivelse till regeringen har begärt att få köpa MT-LB. I skrivelsen från arméchefen finns också en redovisning av de industriella konsekvenserna vid en anskaffning. Jag delar de synpunkter som framförts av arméchefen och överbefälhavaren om det operativa behovet av splitterskyddade fordon. I detta fall finns möjligheter att till låga kostnader höja arméns stridseffekt. Samtidigt måste en eventuell anskaffning av MT-LB vägas mot andra angelägna objekt som behöver rymmas inom försvarets ekonomi. Frågan om anskaffning övervägs för närvarande inom regeringskansliet. I detta sammanhang kommer självfallet konsekvenserna för svensk bandvagnsindustri och därmed arbetsmarknad att uppmärksammas.

Herr talman! Jag kan också tacka för svaret, även om jag undrar vad det betyder att konsekvenserna skall övervägas. MT-LB-fordonen är ungefär av 50-talstyp och kräver alltså ny utrustning. Hur skall man gå till väga? Skall man renovera dem i Tyskland, eller blir det objekt att renovera i Sverige, så att vi får rätt utrustning för dessa vagnar, eller hur skall man förfara? Om Sverige inte köper dessa vagnar, skall de enligt tidningsuppgifter skrotas. Det är väl bara skalet som möjligen kan tilltala oss. Sedan måste ny teknik in. Då är det viktigt att veta på vilket sätt det här skall hanteras, med tanke på framtiden också. Hur många år skall vi behålla dessa vagnar om vi nu köper dem? Hur klarar vi underhåll, reservdelar och annat? Det är också viktigt att fundera över det. Försvarsministern har vid flera tillfällen sagt att svensk försvarsmateriel inte går att sälja utomlands om inte svenska staten också köper sådan. När det gäller Skalmanvagnar från Hägglunds har försvaret bara något enda exemplar. Det går inte heller att sälja dem utomlands. Det är precis som försvarsministern har sagt tidigare. Då undrar jag: Vad skall hända med dem?
Herr talman! Jag får också tacka försvarsministern för svaret. Det är rakt, ärligt men kort, kanske litet otillfredsställande. Vi känner alla till de problem som finns på arbetsmarknaden i Örnsköldsvik. Hägglunds är ett av de största industriföretagen där och representerar dessutom en av våra största försvarsindustrier. Jag är medveten om att min fråga är ekonomisk, men skall vi i fortsättningen satsa på att handla på överskottsmarknader ute i världen? Där finns det oerhört mycket materiel. Hur går det då med vårt försvars kvalitet, beredskap, säkerhet och annat?
Herr talman! Några fakta i målet. För det första är MT-LB inget 50-talskoncept. Det är ett bandgående splitterskyddat fordon som sedan 1975 tillverkas i flera Warszawapaktsländer. MT produktionen pågår fortfarande. För det andra: MT-LB har en skyddsnivå som i allt väsentligt är bättre än Skalmans. ABC-skydd saknas exempelvis i Skalman. För det tredje: MT-LB har tre gånger så hög lastkapacitet som Skalman. Vad beträffar kostnaderna är enligt arméchefens beräkningar anskaffnings och systemkostnaden för Skalman cirka fyra gånger högre än motsvarande kostnad för MT-LB. Jag skulle tro att skillnaden är ännu större med tanke på de nya priserna. Det handlar alltså om enorma belopp, som vi inte har. Får jag också säga att det i överbefälhavarens senaste programplan inte har funnits ekonomiskt utrymme för Skalman. En eventuell anskaffning av Skalman är därför till skillnad från MT-LB så stor att den borde ha tagits in i försvarsbeslutet. Så skedde inte. Jag är medveten om de arbetsmarknadspolitiska konsekvenserna. Jag måste naturligtvis ta framför allt försvarspolitiska hänsyn, annars vore det orimligt, men försöka göra en vettig bedömning. Får jag avslutningsvis säga att det unika har hänt när det gäller MT-LB att Sigge Godins partikamrater Hans Lindblad och Lars Sundin i en artikel i Dagens Nyheter så sent som den 29 oktober kraftfullt har rekommenderat ett inköp av just MT-LB.

Herr talman! Jag tycker som försvarsministern, att splitterskyddet självklart är nödvändigt för våra soldater och att man skall överväga vilken utrustning som skall köpas. Men när försvarsministern talar om att man skall överväga konsekvenserna, måste vi få veta vad det betyder i praktiken. Betyder det att vi skall köpa dessa vagnar, som vi sedan kanske har problem med att skaffa utrustning till och får problem med många år framåt? Det här rimmar mycket illa med försvarsministerns agerande på Hägglunds i Örnsköldsvik, där han talade om att det är jättebra att tillverka dessa vagnar. Så köper svenska staten inte dem. Så blir resultatet det som försvarsministern sade, att de inte går att sälja dem, därför att svenska staten inte har investerat. Då får vi problem. Jag tycker att försvarsministern skall utveckla frågan litet mera. Vad betyder ''övervägandet''?
Herr talman! De fakta som försvarsministern presenterade angående MT-LB stämmer inte med vad som har presenterats för oss i annat sammanhang. Jag vill inte påstå att försvarsministern far med osanning. Vi får väl konstatera att vi har blivit något vilseledda. Det här med ABC-skydd var i och för sig intressant, men det sades ingenting om splitterskydd. Jag förmodar att det är litet sämre med det. Bortsett från de tekniska frågorna är det, som Sigge Godin nämnde, så att om Hägglunds inte får order från det svenska försvaret, blir det kanske ingenting alls. Då får man lägga ned tillverkningen, och flera hundra arbetstillfällen försvinner. På sikt kan detta äventyra den här typen av industrier. Försvarsdepartementen om dessa frågor? Har ni verkligen penetrerat denna fråga ordentligt?
Herr talman! Får jag först till Elvy Söderström säga att jag i mitt svar sade: ''I detta sammanhang kommer självfallet konsekvenserna för svensk bandvagnsindustri och därmed arbetsmarknad att uppmärksammas.'' Det är alltså svaret på hennes fråga. Till Sigge Godin m.fl. vill jag säga att det är alldeles självklart att man måste överväga de olika möjligheterna när en sådan här offert kommer. Den existerade inte när jag besökte Hägglunds i juni, utan den har kommit senare. Dessutom återstår kostnadsfrågan. Här handlar det alltså om ett erbjudande som vi har att ta ställning till. Det blir minst fyra gånger billigare, och där ingår en Skalmanbandvagn -- om vi nu skulle bestämma oss för den, vilket inte har varit aktuellt i planerna -- och 300 timmars reparationsarbete samt ett mycket omfattande reservdelspaket.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

Herr talman! Experter, till vilka försvarsministern också hör i de här frågorna, har i flera sammanhang där jag har varit närvarande uttalat att svensk försvarsindustri är väldigt viktig -- lika viktig som försvaret i övrigt. På vilket sätt vägs detta in i ett sådant här sammanhang? Jag kan i och för sig förstå att försvarsministern är ute efter mer pengar, men det är inte alltid mer pengar som det handlar om. Det handlar i stället om att använda pengarna på rätt sätt. Om man har utställt löften om att stödja svensk försvarsindustri, får man också se till att det görs, annars får man förklara för de ombud som finns i Sveriges riksdag hur man tänker göra för att avveckla verksamheten i en glesbygd som Örnsköldsvik. Det är vad det i slutänden handlar om, och därför känner jag oro över att försvarsministern inte tar ansvar för sysselsättningen och att det är avveckling som gäller.
Herr talman! Uppenbart är det fråga om dumpning av priser. När man får höra om de förmåner som försvarsministern räknar upp, är det helt klart. Är det också fråga om motköp? Det har ju förekommit i andra sammanhang. Det skulle vara intressant att höra om någonting sådant är aktuellt. Jag har inte heller fått svar på min skriftliga fråga, som jag även upprepade i mitt första inlägg. Skall vi i Sverige i fortsättningen börja handla på överskottsmarknaden? I så fall måste vi inse de konsekvenser som det kan få för den inhemska försvarsindustrin.
Herr talman! Jag tycker det är viktigt att vi överväger de möjligheter som uppkommer, inte minst i skattebetalarnas intresse. Jag vill understryka att framstående folkpartistiska riksdagsmän offentligt har gått ut och sagt att detta är ett erbjudande som vi inte kan säga nej till. Jag skall göra vad jag kan för att slå vakt om svensk försvarsindustri. Det kan emellertid inte, herr talman, innebära att man aldrig får möjlighet att studera erbjudanden från andra delar av världen än

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen i ljuset av EES-avtalet är beredd att vidta åtgärder för att garantera en fortsatt märkning med jämförpriser i Sverige. Direktivet har redan införlivats med svensk rätt genom prisinformationslagen , som trädde i kraft den 1 april i år. Som Annika Åhnberg framhåller finns det undantag från kravet på märkning med jämförpriser. Det gäller livsmedel som tillhandahålls i vissa standardiserade förpackningar enligt ett särskilt direktiv på området. Här har Sverige fått anstånd till den 1 juni 1995. För sådana varor behöver man inte ange jämförpris per kilo, liter eller dylikt, eftersom man anser att priset på jämförbara förpackningsstorlekar ger konsumenten möjlighet att bilda sig en uppfattning om priset på olika livsmedel av samma slag. Om det finns många olika förpackningsstorlekar, kan det bli svårare att räkna ut jämförpriset. Exempelvis kan det bli litet krångligare att räkna ut kilopriset på smör om man skall jämföra en 125 Om detta skapar problem förutsätter jag att konsumenterna kommer att ställa krav på fortsatt jämförprismärkning. Något hinder mot att tillgodose ett sådant angeläget konsumentintresse kommer inte att finnas. Tvärtom är det min förhoppning och övertygelse att handeln kommer att vara lyhörd och tillmötesgå konsumenternas önskemål. Jag kan också tillägga att opinionen i vissa länder inom EG växer sig allt starkare för att minska antalet förpackningsstorlekar, så att man lättare kan jämföra olika livsmedelspriser. EES-avtalet innebär i vart fall inte att vi nu måste sänka våra krav. Genom fortsatt opinionsbildning bör konsumentskyddet kunna förbättras också på denna punkt. Vi har alla ett ansvar för detta. Det finns därför för närvarande ingen anledning för regeringen att vidta några åtgärder.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga, men riktigt nöjd är jag förstås inte. Det är riktigt som civilministern säger, att det även i EG finns krav på jämförpriser, men att man kan göra undantag för s.k. standardiserade förpackningar. Civilministern redogjorde för ett problem, men problemet är större än så. På vissa delar av sortimentet kan det nämligen handla om ett tjugotal olika förpackningar som räknas som standardiserade. Då är det inte bara 125 gram som skall jämföras med 500 gram, utan det är de mest märkliga storlekar, exempelvis 314 ml, och det kan vara mycket komplicerat att räkna ut. Civilministern säger att om konsumentkravet på att jämförpriser skall finnas kvar är starkt, kommer det att komma till uttryck, och att man i branschen kommer att rätta sig därefter. Problemet är ju att vi alla, i egenskap av konsumenter, är splittrade. Konsumentrörelsen är inte så stark och samlad. Det är alltså inte alldeles säkert att även mycket starka konsumentkrav kommer till så tydliga uttryck. Civilministern säger att vi alla har ansvar för opinionsbildning. Det är jag fullt medveten om. Jag trodde att en regering hade större möjligheter än att gå via opinionsbildning. Jag hade föreställt mig att regeringen skulle kunna inbjuda branschföreträdare till diskussion, för att höra efter hur stor beredvillighet som finns för att även efter 1995 tillgodose det här starka konsumentkravet. Jag är övertygad om att konsumentkravet är starkt, även om det inte kommit till uttryck i en högröstad opinion.
Herr talman! Vi är överens om att konsumentrörelsen är splittrad, och det är en svaghet att vi i Sverige inte har en stark konsumentrörelse, som skulle kunna vara konsumenternas röst. Opinionsbildning kan emellertid drivas på olika sätt. Den kan vara informell och formell. Den kan också drivas från EFTA-håll. I och med EES avtalet får EFTA-länderna möjlighet till insyn. Vi kommer även att få möjlighet till att ta initiativ till förändringar, även om vi ännu inte får vara med om att fatta beslut. Det är också en form av opinionsbildning att i olika EFTA och EG sammanhang ta upp den här frågan och samtidigt tala om att man tycker att den är viktig. Inom EG-länderna, bl.a. i England, finns det också en opinion mot att det finns så många olika standardstorlekar, som ingår i undantagsreglerna. Man vill minska antalet standardstorlekar. Och det är också en väg att gå, att genom ett begränsat antal standardstorlekar underlätta för konsumenterna. Det finns många olika vägar att gå, och det kommer vi naturligtvis att utnyttja. Sedan har vi två år på oss, och under den tiden får vi se hur utvecklingen går. När vi närmar oss juni 1995, blir det läge för att gå vidare med den typen av förhandling med branschen. Konsumentverket bedriver redan den typen av förhandlingar.
Herr talman! Jag delar i grunden uppfattningen att EES-avtalet som sådant, och ett EG-medlemskap längre fram, kommer att öka möjligheterna till ett effektivt konsumentarbete som kommer att kunna röra hela sortimentet. Jag vet också att det finns ett aktivt konsumentarbete i EG-länderna, och att det ges stort utrymme för detta även inom EG:s struktur. Det är mycket bra, tycker jag. När nu civilministern beskriver hur man även från EFTA-ländernas sida aktivt kan driva de här frågorna, skulle jag vilja föra frågan ännu ett steg. Betyder det att civilministern och regeringen är beredda att aktivt verka för de här konsumentkraven i det fortsatta arbetet med förändringar av EES-avtalet och i förlängningen också inom EG? Är regeringen, under de två år som vi har på oss fram till 1995, beredd att mer aktivt ta initiativ till förhandlingar med branschens företrädare för att komma underfund med hur stora möjligheterna är att behålla denna och även andra regler?
Herr talman! Som konsumentminister ser jag det naturligtvis som min uppgift att underlätta för konsumenterna att göra så rationella val som möjligt. Ett bra system för att göra prisjämförelser utgör just en sådan möjlighet för konsumenterna. Jag kommer därför att följa frågan noggrant. Jag kommer också att eventuellt ha vissa kontakter, även om jag inte direkt själv kommer att utöva dem utan i stället går via Konsumentverket. Här pågår redan sådana överläggningar. Vi kan också arbeta tillsammans på nordisk nivå i dessa frågor, vilket vi också gör redan nu.